Herr talman! Den borgerliga trepartiregeringen byggde på en orimlig förutsättning, nämligen den att tre partier med oförenliga uppfattningar i en viss bestämd och viktig fråga skulle kunna driva regeringssamarbete. Det var, som vi alla känner till, fråga om atomkraftens utbyggnad i Sverige. Vi vet att moderaterna och folkpartiet i valkampanjen 1976 höll tyst om sin uppfattning om atomkraften, medan centern sade att atomkraften skulle avskaffas. Man lyckades på det sättet skrapa åt sig den erforderliga majoriteten för att kunna bilda regering. Och det gjorde man med denna inbyggda motsättning. När frågan blev akut hösten 1978 och man inte längre kunde slingra sig fram som man hittills hade lyckats med, inträffade det som har givit upphov till denna debatt. Moderater och folkpartister ville ladda och fortsätta att bygga ut kärnkraftverken, medan centern med sina löften bakom sig ville stoppa och avveckla kärnkraftverken. Oförenligheten kom i öppen dager. Det riktiga hade naturligtvis varit att regeringen hade avgått med en ärlig deklaration i frågan. Vad hände i stället? Jo, man försökte fortfarande slingra sig fram. Vi fick under några veckor bevittna ett ömkligt skådespel med uttalanden som kunde tolkas på olika sätt beroende på vilket regeringsparti som för tillfället uttalade sig. När man slutligen hade bestämt sig och gick ut med den omtalade kommunikén sköt man över ansvaret på en myndighet, statens kärnkraftinspektion. Det var, som Hilding Johansson har framhållit, ett oacceptabelt handlingssätt. Vi har också energiministerns agerande när det gäller den omtalade promemorian. Jag känner stor sympati för Olof Johanssons och andra centerpartisters ärliga motstånd mot kärnkraften både i och utanför regeringen, men man kan inte rida på två hästar samtidigt. Man kan inte liera sig med företrädare för storfinans och kärnkraftsutbyggnadsintressenter och samtidigt försöka driva igenom ett motstånd mot en sådan här energipolitik. Då går det som det går, och vi får detta från konstitutionell synpunkt absolut felaktiga uppträdande. Det blir inga klara besked från regeringen. Det blir försök från enskilda ministrar att föra fram synpunkter som inte hela regeringen står bakom. Detta är inte tolerabelt. Vi kommer därför från vpk:s sida att stödja den socialdemokratiska reservationen, inte därför att vi tycker att socialdemokraternas agerande har ingivit respekt — tvärtom. Vi kommer väl ihåg Olof Palmes tal om politiska borrhål i samband med oktoberhändelserna. Nu, hundratals meter borrhål och flera månader senare, vet vi att man fortfarande är väldigt osäker. Vi vet också att mot en överväldigande expertis av geologer och andra har statens kärnkraftinspektion fattat ett beslut som skarpt kan kritiseras. Det hör emellertid inte till just den här debatten. Vpk:s uppfattning om atomkraftens utbyggnad i Sverige är klar: Vi är motståndare till fortsatt utbyggnad. Vi vill att kärnkraftsanläggningarna skall avvecklas. Men vi måste framför allt kritisera det konstitutionella sjabbel som har bedrivits av trepartiregeringen i denna fråga. Därför kommer vi att stödja den socialdemokratiska reservationen.
Herr talman! Oswald Söderqvist sade att det var orimligt att bilda en regering när man i utgångsläget var oense om en fråga. Vid regeringsbildningen och i regeringsförklaringen klarade man upp även den frågan, låt vara temporärt. Och i övrigt drev man en mycket framgångsrik politik. Vad som är att lägga märke till är alla de viktiga beslut i energifrågan som en enig trepartiregering förelade riksdagen. Efter allt det förberedelsearbete som var nödvändigt kom man sedan fram till'en punkt där det inte längre var möjligt att uppnå enighet. I slutskedet gällde det frågan om folkomröstning. Då föll regeringen. Jag kan inte inse, Oswald Söderqvist, vad det har varit för förgripligt i detta.

Herr talman! Jag sade att det fanns en fråga där man inte kunnat enas. Det är alldeles riktigt som Bertil Fiskesjö säger att i alla andra frågor har man på grund av sin gemensamma borgerliga ideologi mycket väl kunnat samsas, men oenigheten i denna enskilda fråga var inbyggd från början. Där hade man oförenliga ståndpunkter, och man gick ut till svenska folket och väljarna utan att klart redovisa sina skilda uppfattningar. Det var ett oärligt handlande. När man inte kunde lösa motsättningarna borde regeringen ha avgått med en ärlig deklaration. I stället blev det diskussioner under flera veckor, motstridiga uppgifter, påpekanden hit och dit. Moderaterna gjorde en tolkning, centerns förespråkare gjorde en annan tolkning. Det skapade ingen respekt för regeringsmakten eller för politiken över huvud taget. Anledningen var denna oförenliga motsättning, som man inte kunde överbrygga. Att man sedan så småningom efter mycket sjabbel tvingades avgå är en annan sak. Men det hade varit ärligare och riktigare att på ett tidigare stadium ställa upp för var sin ståndpunkt och inte försöka rädda regeringen genom olika turer fram och tillbaka. Det är mot detta som den konstitutionella kritiken måste riktas.
Herr talman! Regeringen fattade ända in i slutskedet beslut som den gemensamt stod för. Men när den kom i det läget att det inte längre var möjligt att fatta beslut som samtliga partier kunde stå för upplöstes regeringen. Det är den korrekta beskrivningen av vad som hände. Oswald Söderqvist har liksom många andra fångats upp av den, naturligtvis med vissa bestämda syften, mycket snedvridna och upphetsande presspropaganda som förekom under slutskedet av regeringen Fälldin.
Sedan de under avsnittet Regeringens tillämpning av villkorslagen anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Regeringens handläggning av det s.k. B3LA-projektet m.m.

Herr talman!

Men dagens debatt skall rimligtvis handla om de konstitutionella aspekterna på B3LA-ärendet, och låt mig därför börja med frågan om kopplingen mellan Jaktviggen och B3LA, som här har berörts. De förhandlingar med industrin som fördes hösten 1977 ledde till att industrin erbjöd ett s.k. takpris för serietillverkningen av Jaktviggen under förutsättning att utvecklingsarbetet i fråga om B3LA inte avbröts. Det skulle helt naturligt bli billigare att tillverka Jaktviggen, om de tekniker och andra som var inblandade också kunde arbeta med att projektera B3LA. Ett sådant här resonemang är ingenting nytt eller ovanligt. Motsvarande överväganden gjordes på den tiden Viggen var aktuell för tillverkning, och det projektets huvudmän var ju socialdemokrater. Det framgår f. ö. alldeles klart att man måste ta sådana hänsyn och göra sådana bedömningar i den vitbok som den förre socialdemokratiske statssekreteraren i försvarsdepartementet gav ut 1972, System 37 Viggen. Den rekommenderar jag rent allmänt sett till läsning, herr talman, eftersom socialdemokraterna nu gör ett antal påhopp vad avser handläggningen av B3LA-projektet. När man har läst den skriften hörs klirret från det myckna glas som gått sönder i det glashus socialdemokraterna sitter i ganska så tydligt. I propositionen 1977/78:95 redogjordes för vad som förevarit i förhandlingarna med industrin, och därvid användes uttrycket ”avtal” för det tillstånd som då rådde i fråga om arbetet på att dels tillverka Jaktviggen, dels projektera B3LA. Detta uttryck var måhända mindre väl valt. Det medgav också den som kontrasignerat propositionen, dåvarande försvarsministern Eric Krönmark, bl.a. i den interpellationsdebatt i riksdagen som ägde rum den 4 december 1978. Men om detta kan dock sägas att det handlade om ett avtalsmässigt tillstånd, eftersom den avgivna offerten var bindande från industrins sida. I det sammanhanget skulle jag vilja rekommendera herr Johansson att studera den nya avtalslag som vi har och som han varit med om att rösta fram. Då får han säkert helt kristallklart för sig att det här de facto rörde sig om ett avtal, men det borde naturligtvis ha formulerats på ett annat sätt. Det intressanta är, herr talman, att det i den socialdemokratiska reservationen görs gällande att den här formuleringen kunde ha påverkat ärendets handläggning. Jag vill då fråga: På vilket sätt? Reservationen ger inte något som helst belägg för detta. Den ger ingen antydan om vilket slag av påverkan det skulle ha handlat om. Vilka andra överväganden skulle den socialdemokratiska riksdagsgruppen ha gjort, om det hade stått ”avtal” eller ”avtalsmässigt tillstånd”? Jag frågar detta, för det bör vi få besked om i dag. Ge några exempel, herr Johansson! Hur hade socialdemokraterna i så fall handlat? Kan man inte ge ett svar på detta, så skall man nog akta sig för att framföra kritik av det slag som vi nu har fått ta del av. När det sedan gäller frågan om förre industriministern Nils Åslings uttalande om ett nytt plan, den s.k. Åslingen, alltså ett nedbantat flygplansprojekt, kan man väl knappast förmena ett statsråd att uttala sig om frågor som visserligen inte direkt faller inom det egna departementets domvärjo, men som har ett stort allmänpolitiskt intresse och på vilket man förvisso också, såsom i det här fallet, kan anlägga industripolitiska aspekter. Några konstitutionella aspekter har jag svårt att finna, såvida inte socialdemokraterna vill belägga alla statsråd med munkavle i alla frågor som inte gäller det egna departementet. Är det måhända erfarenheter från den tid då socialdemokraterna satt i regeringsställning som föranleder sådana önskemål från de socialdemokratiska reservanternas sida? Det har gjorts gällande att de sonderingar som ägde rum med ltalien i syfte att pressa kostnaderna för B3LA-projektet skulle ha varit märkliga. Jag betraktar det tvärtom som mycket lovvärt att sådana strävanden har förekommit. Kontakterna med Italien grundar sig ju på ett samarbetsavtal med Italien, slutet 1976 av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. När man blev på det klara med att det fanns intresse av ett samarbete med Italien var det naturligt att man tog upp den frågan med den dåvarande försvarsministern. Några förhandlingar, herr Johansson, fördes icke med Italien förrän regeringen i mars 1978 hade bemyndigat försvarets materielverk att teckna ett annexavtal av det slag som förutses i det avtal som den socialdemokratiska regeringen slöt 1976. Såvitt jag förstår har man alltså handlat helt korrekt. Att den här saken skulle kunna föranleda kritik är väldigt svårt att förstå. Rimligtvis måste det vara bra att försöka ta initiativ till utländskt samarbete för att få ned kostnaderna. Och, herr Johansson: Vad hände när det gällde försäljningen av Viggen som den socialdemokratiska regeringen försökte sig på för några år sedan? Jo, då tog man en lång rad kontakter med andra länder och ställde mycket långtgående garantier just för att kunna sälja och få ned priserna. Socialdemokraterna bör därför vara väldigt försiktiga med att rikta kritik mot den här handläggningen. Sedan är det en annan sak som Hilding Johansson gör stort nummer av, och dess värre far han med osanna uppgifter, vilka också återfinns i den socialdemokratiska försvarsmotionen till årets riksdag. Man menar att Eric Krönmark när han träffade representanter för dem som var berörda av B3LA-projektet den 13 september 1978 skulle ha beställt ett nytt flygplan. Detta är icke sant, vilket alldeles klart framgår av den utfrågning som gjordes i konstitutionsutskottet med statssekreterare Gunnar Nordbeck. Utfrågningen finns upptagen stenografiskt och är tryckt i utskottsbetänkandet. På s. 240 står det alldeles klart uttryckt att man diskuterade den uppkomna situationen, varvid det framkom att något samarbete med Italien inte var aktuellt. Sedan citerar jag: ”Då uppmanade Krönmark Olin” — alltså chefen för försvarets materielverks huvudavdelning för flygmateriel — ”att på allt sätt försöka få ner kostnaderna för B3LA.” Detta är alltså den ordagranna lydelsen. Det är klart att herr Johansson och de socialdemokratiska motionärerna kan beskylla statssekreterare Nordbeck för att ljuga. Gör då det! Här står det kristallklart vad det handlar om, och då skall man inte skriva att det är fråga om en beställning från herr Krönmarks sida av ett nytt flygplan. Jag tycker tvärtom att herr Krönmark är värd en eloge för att han i detta läge på allt sätt försökte få ned kostnaderna för det flygplan som man då projekterade, dvs. spara så mycket pengar som möjligt. Sedan sade herr Johansson att regeringen förbigått riksdagen genom att redan den 13 april ge bemyndiganden om att fortsätta arbetet med B3LA. Riksdagsbeslutet kom ju först några veckor senare. Detta är en sanning med största modifikation. Det som hände den 13 april var att regeringen lät myndigheterna använda gamla och redan beslutade bemyndiganden för fortsättningen av arbetet med B3LA. Det var alltså inte fråga om några nya bemyndiganden utan om gamla. Och detta måste man väl ändå i all rimlighets namn ha rätt att göra. Får jag sedan beträffande anmärkningen att chefen för försvarets materielverks huvudavdelning för flygmateriel inte bör kommunicera direkt med departementet utan via verkets centrala ledning säga att jag inte alls kan förstå den anmärkningen. Jag råkar sitta med i styrelsen för försvarets materielverk och det är i hög grad en rimlig och lämplig praxis att kontakterna sker huvudavdelningsvis direkt med departementet i de allra flesta frågor. Men jag kan inte förstå vad konstitutionsutskottet har med försvarets materielverks verksamhet att göra. Den saken faller rimligtvis utanför vårt kompetensområde. Till slut, herr talman. Socialdemokraterna har i slutklämmen i sin reservation en skrivning där de menar att den utdragna handläggningstiden när det gäller detta ärende medför allvarliga samhällsekonomiska konsekvenser och har åstadkommit stor ovisshet och oro hos berörda företag och deras anställda. Herr talman! Det är så sant som det är sagt. Men om riksdagstryck kunde rodna skulle det göra det när det fick sådant på pränt.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

Herr talman! Vi har nu en konstitutionell debatt om handläggningen av B3LA-projektet. Då är det naturligt att vi från konstitutionell synpunkt försöker bedöma det statsråd som här är föremål för uppmärksamhet. Jag har inte, med undantag av den något otydliga formuleringen, hittat något förfarande som skulle vara inkorrekt, och det har inte heller konstitutionsutskottets majoritet gjort. Det intressanta är ju om det här har förekommit ministerstyre. Enligt min mycket bestämda uppfattning har det i denna fråga inte förekommit något ministerstyre.

Jag har en känsla av att alla statsråd ständigt har givit sådana muntliga direktiv — om uttrycket skall anses vara korrekt. Jag förmodar att de gör det nästan varje dag. Herr Hilding Johanssons partivänner gjorde det säkert ständigt. Statsråd i den borgerliga regeringen gjorde det också — det vore konstigt om det icke skedde. Men detta innebär icke ministerstyre. Då skulle det krävas att det var fråga om detaljerade anvisningar för att få fram en ny flygplanstyp, men det rörde det sig ju inte om i detta konkreta fall. Det var i stället på det sättet att man inom försvarets materielverk satte sig ned och funderade på om det fanns någon lösning som kunde tillgodose dessa uppmaningar om kostnadsbesparingar. Då kom man fram till att det fanns olika alternativ, som naturligtvis återkom och i vanlig ordning underställdes regeringen. Det är såvitt jag kan förstå en helt korrekt väg att gå. I annat fall skulle vi på detta område få en byråkrati som vore alldeles orimlig och som skulle försvåra all kommunikation mellan statsråd och vederbörande underlydande ämbetsverk. Man kan alltså inte göra den koppling som här görs — en koppling som jag mycket bestämt reagerat emot. Den 13 september gavs det inga direktiv från Eric Krönmarks sida att det skulle tas fram ett flygplan benämnt SK 38/A 38 eller någonting liknande. Det diskuterades fram på en helt annan nivå och återkom sedan till regeringen för bedömning.

Herr talman! Herr Hilding Johansson säger att en statlig utredning arbetade samtidigt som uppmaningarna att pressa kostnaderna gavs av försvarsminister Krönmark. Det är riktigt — herr Johansson tänker på FLIK, flygindustrikommittén. Nu är det bara att denna utredning hade att syssla med allt utom just med B3LA =— den hade till uppgift att utreda vad som skulle komma att hända om man inte byggde B3LA. Alla partier var eniga om att FLIK skulle ha just denna uppgift. Att ge tilläggsdirektiv till FLIK om B3LA skulle alltså ha varit helt felaktigt från försvarsminister Krönmarks sida i det läget. Hade det då blivit ett annat flygplan om herr Krönmark inte hade bett de berörda personerna att försöka sänka kostnaderna? Ja, med all sannolikhet. Det stod helt klart att de ekonomiska ramarna var mycket pressade. I det läget var det väl alldeles naturligt att man inom försvarets materielverk använde sig av alla upptänkliga medel och all tänkbar idérikedom för att försöka få fram ett flygplan som blev billigare och som någorlunda rymdes inom de ramar man då hade att diskutera. Detta är, herr talman, ingenting unikt när det gäller ett flygplansprojekt som ändras gång på gång. Får jag bara citera ur förordet till skriften ”System 37 Viggen” som utgavs av försvarsdepartementet år 1972. Det hade skrivits av den dåvarande socialdemokratiske statssekreteraren Anders Thunborg. Han säger att man började med att låsa fast vissa prestandakrav.

Av det ursprungliga, som hade presenterats på ett mycket tidigt stadium genom hemliga informationer till dåvarande statsutskottet, blev det inte särskilt mycket kvar när man väl var framme vid det slutgiltiga planet. Detta är ingenting att kritisera. Det är naturligt när det gäller ett sådant här komplicerat projekt. Men det är en sak, och därvidlag tror jag att herr Johansson och jag är överens. En annan sak är att jag inte — efter att ha hört herr Johanssons argumentation — kan förstå att detta har någonting med ministerstyre att göra.

Herr talman!

De utgör det vi brukar kalla det militärindustriella komplexet. Det finns i detta lilla land ett ganska stort sådant komplex, väl utvecklat. Det blir större i en liten stat som vår, där industrin blir mera dominerande och där då en stark militärmakt har möjlighet att påverka och ingripa i beslutsfattandet. Det har alltså under längre tid funnits i Sverige, och det finns tyvärr fortfarande kvar. Det är detta som ligger bakom turerna i den flygplansfråga vi nu diskuterar. Genom att vi fick ett regeringsskifte på hösten 1976 inträffade emellertid den förändringen — vilket det är viktigt att komma ihåg — att också den politiska makten överfördes till borgerligheten i det här landet, och eftersom den tidigare hade haft den ekonomiska makten, blev det en accentuering av sådana förhållanden som jag tidigare talade om. Det låg i den borgerliga regeringens intresse — och det var framför allt ett intresse för det moderata inslaget i den regeringen — att stärka försvarsmakten, något som ju alltid legat i dessa gruppers intresse. Vi fick därigenom en uppräkning av försvarskostnaderna, och vi fick en mera gynnsam behandling av de militära anspråken och kraven. Det blev ett ganska kraftigt agerande av regeringen, framför allt av den moderate försvarsministern Krönmark, för att driva fram tillverkning av ett nytt flygplansprojekt i Sverige. Ett omfattande agerande och ett hårt arbete lades ned på att genomdriva detta, vilket inte heller har förnekats.

Man förespeglade oss, när det här beslutet fattades, att utgifterna skulle användas till utvecklingsarbete för dels A 20, dels B3LA. Samtidigt visste vi dock att A 20 vid den tidpunkten var i stort sett färdigutvecklat. Det är alltså ett fel härvidlag. Man sade att dessa utlägg, oavsett om B3LA skulle komma till utförande eller inte efter detta utvecklingsarbete, skulle förbilliga den fortsatta anskaffningen av Viggen. Hur det kommer att gå med den saken återstår att se. Oklarheten om de ekonomiska konsekvenserna av de här viktiga besluten är fortfarande stor, eftersom vi inte vet hur det ekonomiska resultatet slutligen kommer att bli. Det är alltså marknadskrafternas och de stora företagens — i det här fallet Saab-Scanias — intresse som i största omfattning har fått ta överhand. För att övergå till den nuvarande regeringens syn på de här frågorna, så är det intressant att konstatera att man tydligen anser detta handlande vara riktigt. Det skall ju inte vara försvarspolitiska bedömningar som skall få vara grundläggande, utan minst lika stor tyngd, för att inte säga större tyngd, skall tillmätas industrins bedömningar av vad som är nyttigt och projektabelt för den. Detta skall vara avgörande.

Den visar att man anser att det är marknadskrafterna som styr. Det är alltså inte det svenska försvarsbehovet som man i första hand skall ta hänsyn till. Skall vi-döma efter detta uttalande kommer Saab-Scania att handla marknadsmässigt, när vi nu har fått ett brutet kontrakt här på BILA, och förvisso kommer företagen också att se till att hålla uppe sina profiter i denna affär så högt som möjligt. Att vi har fått den här kopplingen mellan industri och militär byråkrati — och i det här fallet också med statsmakten — är ingenting förvånansvärt, men handlingssättet, som vi har påpekat tidigare i olika debatter under det senaste året, är anmärkningsvärt. Det ger förvisso anledning till kritik av den handläggning som regeringen och den förre försvarsministern Krönmark står för. Vänsterpartiet kommunisterna kommer därför att stödja den socialdemokratiska reservationen i frågan.

Herr talman! Så har då konstitutionsutskottet granskat de delar av flygplansaffären som det varit dess uppgift att granska. Jag noterar med en viss tillfredsställelse att också de andra delarna självfallet står under granskning—bl.a. det som revisorerna har gett sig på att granska när det gäller kostnaderna. Till det skall jag återkomma litet senare. I konstitutionsutskottets betänkande slår man fast några viktiga bitar som vi redan i interpellationsdebatten i december månad förra året kunde konstatera och som innebär att våra värsta farhågor har blivit besannade. För det första blev riksdagen vilseledd av förre försvarsministern Krönmark i propositionen 95 av den 23 februari 1978, vilket den nuvarande försvarsministern klargjorde i interpellationssvaret den 4 december 1978. Konstitutionsutskottet har ju också enhälligt fastlagt att det inte förelåg något avtal av den karaktär som propositionen 95 förutskickade. Däremot drar utskottsmajoriteten, dvs. de tre borgerliga partierna, inte konsekvenserna av att propositionen inte givit en korrekt bild av förhandlingsläget, och drar inte heller konsekvenserna av sin anmärkning mot förutvarande försvarsministern. Det är nämligen en ganska grov anmärkning man ger när man säger att självfallet skall innehållet i regeringsförslag rätt återspegla det verkliga förhållandet och att propositionen härvidlag således uppvisar en brist. Däremot gör den borgerliga utskottsmajoriteten en ganska ologisk vurpa och säger att denna brist skulle på intet sätt ha påverkat riksdagens ställningstagande i frågan. Detta är naturligtvis alldeles omöjligt att acceptera. Självfallet skall riksdagen vara korrekt informerad för att kunna fatta korrekta beslut. För det andra säger utskottsmajoriteten att man inte har funnit anledning att rikta kritik mot regeringen när det gäller redovisningen av de alternativa handlingslinjerna i flygplansfrågan i övrigt. Ur min synvinkel sett är detta ganska fantastiskt.

I interpellationssvaret från den nuvarande försvarsministern den 4 april klargjordes det alldeles tydligt att det är en skillnad på 400 milj.kr. mellan priset om B3LA får utvecklas efter den 1 juli 1979 och priset om planet inte får utvecklas efter detta datum. Det är det pris som försvarsindustrin begärde och som också den förutvarande regeringen under försvarsminister Krönmarks ledning accepterade. Det underliga i det resonemang som också Anders Björck här för är att man vill hävda att Eric Krönmark försökt att pressa priset på flygplanen. Vad han gjorde var att acceptera Saab-Scanias koppling mellan JA 37 Viggen, delserie 2 och 3, och B3LA, en koppling som innebar att den dåvarande regeringen accepterade att förhandla helt och hållet på Saab-Scanias villkor. Vad Saab-Scania erbjöd — från sitt första bud till det kontrakt som sedermera undertecknades av regeringen — var ett högre pris på JA 37 Viggen, om inte B3LA fick produceras. Tyvärr är det en reell farhåga att de svenska skattebetalarna, därest revisorerna inte riktar anmärkning mot och kräver upphävande av kontraktet, får vara beredda att betala mellan 400 och 900 milj.kr. mer för JA 37 Viggen, därför att kontraktet skrivits på detta sätt och accepterats av försvarsminister Krönmark. Det andra man bör fastslå är att det föreligger ett tydligt samband mellan moderaterna, Saab-Scania och försvarsindustrtin. Deras samverkande intressen har ytterligare bekräftats av de framträdanden Anders Björck gjort inför riksdagen. Jag finner det vara ett underligt agerande från utskottets sida att först slå fast det oriktiga i presentationen inför riksdagen och att därefter inte fullt ut dra konsekvenserna av detta och rikta den motiverade anmärkningen mot försvarsminister Krönmark. Därmed vill jag yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen i detta ärende.

Herr talman! Det vore väldigt frestande att gå in i en försvarspolitisk debatt med fru Theorin. Det är roligt, intressant och inte särskilt svårt. Men jag skall inte göra det. Det är ändå en konstitutionell granskning vi håller på med, och en lång debatt om B3LA:s och Viggenprojektets kostnader faller inte inom ramen för detta betänkande från konstitutionsutskottet. Får jag bara säga att utskottsmajoriteten har konstaterat — jag slår fast det en gång till — att en bindande offert från Saab-Scanias sida förelåg, vilken man accepterade, och detta är i avtalslagens mening detsamma som ett bindande avtal. Jag har inte fått något svar i dag på vad som skulle ha kunnat vilseleda riksdagen på den här punkten — vilka andra överväganden som t.ex. socialdemokraterna skulle ha kunnat göra om avtalet även de jure hade varit undertecknat. Jag frågade om det för en stund sedan. Jag har som sagt inte fått något svar och frågar därför en gång till. I ett litet land med en enda flygindustri blir det kopplingar. Det är inget konstigt med det; det är naturligt och t.o.m. i de allra flesta fall riktigt bra. Det är någonting som den tidigare socialdemokratiska regeringen också har fått leva med. Det har kostat stora pengar, säger fru Theorin. Ja, de pengar fru Theorin talade om har den 30 mars 1978 redovisats för försvarsutskottet. Det har alltså skett en tillfredsställande information till försvarsutskottet, som är det utskott i riksdagen som handlägger de här frågorna — det är inte konstitutionsutskottet. Avsikten med fru Theorins inlägg var tydligen att visa att B3LA-projektet har kostat 300 milj.kr., vilket skulle ha varit till ingen nytta. Riktigt så är det inte. Och det är sannerligen inte Eric Krönmarks fel att projektet icke har vidareutvecklats. Får jag än en gång läsa ur Viggenskriften. Där står det på s. 24: 1963 års försvarsbeslut banade väg för en fortsatt utveckling av flygplan 37. Sedan tittar man på s. 38. Hur mycket pengar hade, då man kommit till det stadium B3LA befinner sig i nu, den socialdemokratiska regeringen satsat på det projektet? Jo, 158,2 milj.kr. i 1962-1963 års penningvärde. Det är mer än B3LA-projektet har kostat i dagsläget.

Herr talman! Självklart, herr Björck, diskuterar vi det konstitutionella i den här debatten, och då är det korrekt, som det mycket riktigt står i utskottets enhälliga skrivning, att det är av vikt att innehållet i regeringsförslag rätt återspeglar de verkliga förhållandena. Detta är oerhört centralt och viktigt, och här riktar man alltså från utskottet enhälligt kritik mot den förre Men det är också av vikt för att kunna fatta beslut i Sveriges riksdag att Sveriges riksdag är korrekt informerad och att man också därmed till allmänheten öppet kan redovisa konsekvenser av de beslut man fattar.

Av svaret framgår också att det är ett ”bokoch räkningssystem” som industrin lagt som villkor för JA 37, om B3LA inte får byggas, och därmed har industrin också satt ett pris på JA 37 Viggen som är minst 400 miljoner högre än det fasta pris som gäller om B3LA-projektet skulle fortsätta efter den 1 juli 1979. Det finns ingen som helst juridisk grund för den förre försvarsministerns påstående i propositionen 95 att JA 37 Viggen skulle bli billigare om bara arbetet fick fortsätta fram till den 1 juli 1979. Detta påstående slog den nuvarande försvarsministern De Geer effektivt sönder i interpellationssvaret och talade om att det inte fanns någon grund för ett sådant påstående eftersom man aldrig diskuterat dessa villkor för JA 37 Viggen. Men det underliga och mest intressanta är att om man accepterar detta resonemang innebär det också att man accepterar att den förutvarande regeringen godtagit att förhandla på Saabs villkor. Vad Saab gjorde var ju att erbjuda ett dyrare pris om inte B3LA fick produceras. Priset på JA 37 Viggen är alltså knutet till en fortsatt produktion av B3LA. Och det skall bli intressant att se om revisorerna kommer att acceptera det sätt på vilket Sveriges riksdag de facto fördes bakom ljuset och inte informerades om konsekvenserna av beslutet. Jag finner att man här inte varit konsekvent från konstitutionsutskottets majoritets sida — man har inte följt upp med den kritik som är berättigad. JA 37 skall i efterhand få betala för ett ännu icke av riksdagen beställt plan. Det kan inte vara en korrekt konstitutionell handläggning i Sveriges riksdag, och det är det som vi här i dag kritiserar. Alt det finns ett samband här och ett intresse från moderaternas sida att fortsätta en avancerad flygplansutveckling, det har vi fått tillräckligt klart för oss både i den offentliga debatten och i debatten här i riksdagen samt genom den förre försvarsministern Krönmarks agerande. Det är ur hans och hans partis synvinkel sett fullt legitimt att försöka driva fram B3LA. Man har gjort det och haft direkta kontakter med Marcus Wallenberg. Eric Krönmark har också inför kammaren verifierat att det förekom kontakter vid ett flertal tillfällen. Man har hävdat att det inte var regelrätta förhandlingar. Ja, jag vet inte vad man kallar det när först flygdirektören diskuterar med statssekreteraren och frågan sedan går upp på allra högsta nivå i diskussioner mellan Marcus Wallenberg och ministern om en fortsatt flygplansutveckling. Svenska folket uppfattar det trots allt som regelrätta förhandlingar mellan industrin och dåvarande försvarsministern. Och jag tycker också detta hör till bilden när vi diskuterar hur en försvarsminister handlägger ärenden och inför riksdagen redovisar sitt förfarande.
Herr talman! Fru Theorin är så gediget okunnig i försvarsfrågor att jag tycker synd om det parti som hon tillhör och som tvingats lyssna till och påverkas så mycket av henne. Dessutom, herr talman, talar fru Theorin inte sanning här. Jag står för det påståendet. Hon ljuger. Det är icke på det sättet att försvarsministern icke har försökt pressa ned kostnaderna och att han bara har förhandlat på Saabs villkor. Han har verkligen försökt pressa ned kostnaderna — för Jaktviggen med mellan 200 och 400 milj.kr. De förslag som Saab lämnade genomgick en hårdhänt mangling och ändrades på en rad punkter. Efter att ha studerat hur kontrakt skrivits under av tidigare regeringar, fru Theorin närstående, vågar jag påstå att herr Krönmark varit väl så lyckosam som de tidigare försvarsministrarna när det gällt att handskas med industrin och underteckna kontrakt. Ta bara en sådan sak som att vi här har fått in en ränteneutralitet, som man icke hade när det gällde Viggenprojektet! Kontakter med Marcus Wallenberg! Ja, han är ordförande i Saab-Scania. Han har besökt departementet vid några tillfällen — visst har han gjort det; det är klart. Han sprang i departementet också på den tiden då där satt socialdemokratiska försvarsministrar. Vad är det för konstigt med det? Det är inte fråga om några förhandlingar. Skulle inte ett företag få lämna sin syn på sådana här saker direkt till de politiska beslutsfattarna? Jag kan inte se att det skulle vara någonting märkligt! Här har icke förekommit något som helst otillbörligt. I själva verket är det så att effektiviteten när det gällt att pressa kostnader har varit väl så hög under försvarsminister Krönmarks tid som under hans företrädare — det vågar jag stå för. Men vad fru Theorin sagt i sina två inlägg här, särskilt i det sista, innebär en svidande kritik mot de socialdemokratiska ledamöterna i konstitutionsutskottet. Antingen är det så att allt det som hon här tar upp har konstitutionella aspekter, och då är det ju märkligt att Hilding Johansson och andra som är noggranna och kunniga och grånade av erfarenhet när det gäller konstitutionellt arbete inte har hoppat på vagnen. Eller också har det inte ett dugg med det här att göra utan skall diskuteras i ett annat sammanhang.
Herr talman! Låt oss då börja med det sista! Det är inte en svidande kritik av de socialdemokratiska ledamöterna i konstitutionsutskottet. Hilding Johanssson klargjorde att det icke är konstitutionsutskottets sak att granska de ekonomiska konsekvenserna av avtalen — det sker på annat sätt. Det är revisorerna som granskar konsekvenserna för skattebetalarna av avtal som har skrivits. Det kommer vi förvisso också att få veta av så småningom. Hilding Johansson har också såväl i reservationen som i sitt inlägg här klargjort hela det spel som försiggår. Men till denna konstitutionella kritik måste också höra grunden och förutsättningarna för agerandet från den moderate försvarsministern Krönmarks sida. Detta försöker Anders Björck dölja. Jag tar med ganska stort lugn kritiken att vara okunnig i försvarsfrågan. Jag står ut med den kritiken från moderat håll — den gör mig inte särskilt mycket. Men det är faktiskt inte försvarsfrågan vi här diskuterar, utan det är konstitutionsutskottets granskning av agerandet i flygplansaffären B3LA. Jag ljuger inte, Anders Björck! I interpellationsdebatten den 4 december frågade jag vid ett flertal tillfällen Eric Krönmark om han inför Sveriges riksdag kunde klart ange var i processen han hade pressat priset på BILA. Det kunde han inte! Det finns fyra olika steg i den här processen. De ser exakt likadana ut från det första anbudet till det skrivna kontraktet. Det är fullt möjligt för konstitutionsutskottets ledamöter att granska anbud, erbjudande, offert och kontrakt och finna att jag inte ljuger. Där finns icke en enda prispress. Vad Eric Krönmark försökte göra i propositionen 95 var att hävda att JA 35 Viggen skulle bli billigare om arbetet på B3LA fick fortsätta till den 1 juli 1979. Men faktum är att nuvarande försvarsministern De Geer slagit sönder detta påstående. Han har klart sagt ifrån att det inte finns någon grund för ett sådant påstående, eftersom man aldrig har diskuterat dessa villkor för JA 37. Ett påstående som inte är bevisat är att det skulle ha blivit billigare med JA 37 Viggen därför att B3LA-projektet fick fortsätta till den 1 juli 1979. Men bakgrunden till detta, som det är ganska viktigt för riksdagens ledamöter att känna till, är att Saab-Scania har haft ett tacksamt utgångsläge i sitt agerande gentemot statsmakterna, eftersom man då fortfarande befann sig i ett avtalslöst tillstånd. Saab-Scania har också uppställt villkor för att ingå ett avtal med statsmakterna om flygplanshistorien. Dessa villkor innebär bl.a. en tillbakagång till något som vi har upphört med för ganska länge sedan, nämligen bokoch räkningssystemet. Systemet innebär att kostnaderna kan bli oändligt mycket större än fasta priser och vad vi bedömer dem till. Det systemet lämnade vi på ett ganska tidigt stadium i Viggenaffären. I och med detta avtalslösa tillstånd kan alltså industrin ställa krav, vilket man också har gjort. Dessa krav har också förre försvarsministern Eric Krönmark ställt upp på. Om man resonerar som Eric Krönmark gör i propositionen 95, att JA 37 Viggen skulle bli billigare om man fick fortsätta med B3LA-arbetet till den 1 juli 1979, så har man därmed också accepterat att regeringen får förhandla på Saab-Scanias villkor, just därför att Saab-Scania erbjöd ett högre pris om B3LA inte fick produceras. Det finns ingenstans i dessa fyra steg någon prispress på det första anbud som Saab-Scania gav statsmakterna fram till det slutgiltiga kontrakt som skrevs. Det är ett anbud, ett erbjudande, en offert och ett kontrakt, utformade efter Saab-Scanias villkor och accepterade av den moderate försvarsministern.

Herr talman! Det är ju inte bara jag som riktar kritik mot fru Theorin för att hon är gediget okunnig i försvarsfrågor, utan den kritiken är lika ymnigt förekommande inom hennes eget parti. Hon får väl i så fall också stå ut med den kritiken. Nu har det faktiskt skett en prispress på åtminstone 200 milj.kr., enligt vad som har upplysts från materielverket. Det är ganska mycket pengar i ett sådant här sammanhang. Det är inte så att man har förhandlat på Saab-Scanias villkor. Vi hade tillfälle, fru Theorin, i-konstitutionsutskottet, i vilket vi icke kan räkna henne som ledamot, att gå igenom hemligstämplat material — korrespondensen mellan materielverket och Saab-Scania. Den visade helt klart att det förekom en lång rad reservationer, en lång rad synpunkter och förslag från materielverkets sida. Det är ju materielverket och icke försvarsministern som förhandlar i sådana här frågor, vilket jag trodde alla var medvetna om. Däremot kan naturligtvis försvarsministern i direktiv trycka på, något som vi hittills i dag har diskuterat. Det föreligger ett avtalslöst tillstånd, har det sagts i dag. Varför har vi då ett sådant? Jag trodde att fru Theorin kunde räkna ut varför vi befinner oss i det läget. Det är beklagligt, men det beror sannerligen inte på att Eric Krönmark skulle ha misskött sig. Hade vi haft klarare linjer när det gäller B3LA projektet, då hade vi för länge sedan haft ett fungerande huvudavtal. Då hade vi sluppit det nuvarande tillståndet. Jag kan inte finna att allt det som fru Theorin tar upp om kostnaderna hör hemma i den här debatten. Om det vore fallet skulle betänkandet på den här punkten se helt annorlunda ut. Man kan, fru Theorin, ha synpunkter på om B3LA och JA 37 Viggen är billiga flygplan, men det ankommer inte på konstitutionsutskottet att avgöra detta. Fru Theorin, som tar varje tillfälle i akt att riva ned det svenska försvaret så mycket som möjligt — i år bl.a. i strid med sina egna partikamrater, vilket skall sägas till deras förtjänst — utnyttjar emellertid även denna dechargedebatt i det syftet. Det är både talande och på sitt sätt utmärkt att hon gör det. Alla de människor som tror på et svenskt försvar och alla som är sysselsatta inom försvaret skall ha klart för sig att det uppenbarligen inte finns någon hjälp att vänta från det hållet.

Herr talman! Det tillkommer naturligtvis inte mig att korrigera en ledamot av konstitutionsutskottet beträffande vad som är konstitutionella frågor eller inte. Men uppenbart har sysselsättningsfrågorna inte att göra med den konstitutionella granskningen av försvarsminister Krönmarks agerande när det gäller att skriva kontrakt med försvarsindustrin och redovisa inför Sveriges riksdag konsekvenserna därav. Om det har undgått Anders Björck, vill jag påpeka att jag sedan 1973 i Sveriges riksdag har väckt motioner med förslag om hur man bör planlägga en omställning av försvarsindustrin. jag har vid många tillfällen i Sveriges riksdag framlagt konkreta förslag, som glädjande nog i april 1978 har blivit accepterade av hela Sveriges riksdag. Försvarsfrågan skall vi gärna diskutera vid ett annat tillfälle. Det gäller i dag inte försvarsfrågan utan sambandet mellan en moderat försvarsministers agerande och hans ansvar mot sina uppdragsgivare: skattebetalarna. Det gäller också hans handlande på industrins villkor. Det är litet förmätet av en moderat representant i Sveriges riksdag att kritisera en försening av B3LA-affären. Socialdemokraterna klargjorde på ett tidigt stadium i den förra försvarsutredningen att det inte fanns ekonomiska förutsättningar för att bygga B3LA. Det rymdes inget B3LA inom den socialdemokratiska försvarsramen, men det rymdes inte heller inom den borgerliga försvarsramen. Sedan har de borgerliga regeringarna med olika manövrer och med tillsättande av utredningar försenat och förhalat BJLA beslutet. De kostnadsfördyringarna kan i varje fall på intet sätt belasta socialdemokraterna. Vad vi har diskuterat här är fortfarande inte detta, utan vad det gäller är: Hur har en försvarsminister skött sina åligganden i regeringen och inför riksdagen? Självfallet har Marcus Wallenberg all rätt i världen att diskutera med en försvarsminister. Den rätten har vi inte ifrågasatt. Men vad vi klart vill ta upp till debatt — och där går skiljelinjen mellan socialdemokratiskt och moderat agerande — är konsekvenserna av försvarsindustrins agerande gentemot eller tillsammans med regeringens representanter. De konsekvenserna är nu ganska tydliga för de svenska skattebetalarna. Vi socialdemokrater har alltså sagt nej till att Wallenberg skall fortsätta att styra flygplansutvecklingen i detta land. Men vi har också sagt att det är vårt ansvar att klara av omställningen för de anställda inom försvarsindustrin. Den anmärkningen kan inte riktas mot socialdemokraterna att vi inte överblickar konsekvenserna för de anställda och att vi inte lägger fram konkreta förslag till lösningar. Men aldrig accepterar vi att sysselsättningsskälen skall styra utformningen av försvarsindustrin i detta land.

Herr talman! Det är väldigt viktigt att vi är på det klara med vad som verkligen är fakta i sådana här ärenden. Det gäller ändå en konstitutionell granskning av regeringens handläggning. Det gäller hur ett enskilt statsråd har handskats med väldigt viktiga frågor. Då tycker jag att det kan vara befogat att tala rent ut. När man ställer sig upp och säger att Eric Krönmark inte har försökt pressa kostnaderna, att han har förhandlat på industrins villkor, då ger man inte en korrekt beskrivning av situationen. Sedan är det klart, herr talman, att vår granskning i konstitutionsutskottet inte bara omfattar det senaste året. Ibland går vi längre fram — det har vi gjort i år när vi har kommit in på 1979 — och ibland tvingas vi gå ganska långt tillbaka för att följa orsakssammanhang. Kalla det retroaktiv granskning eller någonting annat — jag tycker det är naturligt att vi gör på det sättet. Det är mycket viktigt i en sådan här affär, där man från socialdemokratiskt håll riktar skarp kritik mot den gamla regeringen och mot den förre försvarsministern, att vi undersöker frågan: Hur fann socialdemokraterna det lämpligt, riktigt och tillbörligt att själva handlägga identiskt lika eller nästan lika frågor? Vi har haft försvarsministrar från det socialdemokratiska partiet som suttit mycket länge, och det har många gånger varit kompetenta krafter på den posten. Om de nu har funnit att ett visst sätt att handlägga sådana här ärenden har varit riktigt och lämpligt är det naturligt att man drar paralleller. Det är det jag har försökt göra på ett par punkter. Då visar det sig att antingen har de här gamla socialdemokratiska försvarsministrarna icke uppträtt lämpligt och riktigt eller också har Hilding Johansson och Maj Britt Theorin velat rikta en mycket stark retroaktiv kritik mot dem. Det finns någonting som heter praxis när det gäller information om känsliga försvarspolitiska och militärtekniska frågor. Man kan inte vara lika öppen med sådan information som med information av vad slag som helst. När det gäller informationen om kostnaderna för detta projekt har det från departementets sida, i enlighet med praxis, kontinuerligt lämnats information till försvarsutskottet. Det har skett på de punkter som har tagits upp här av de båda socialdemokratiska talare som deltagit i debatten. Jag tycker inte man kan säga att riksdagen har förts bakom ljuset. Informationen har i vissa fall varit riktad till ett visst utskott — det finns goda skäl för det — och det är en praxis som det socialdemokratiska partiet naturligen har tillämpat länge. Sedan skall vi inte ta upp sysselsättningsfrågor, sades det här. Nej, det håller jag med om, och vi gör inte det i majoritetens skrivning i konstitutionsutskottets betänkande. Sysselsättningsfrågorna tas upp i det sista stycket i den socialdemokratiska reservationen.

Sedan alla under avsnittet Regeringens handläggning av det s.k. BILA projektet m.m. anmälda talare nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Det s.k. Volvoavtalsärendet.

Herr talman! Avtalet med Norge angående en gemensam svensk-norsk bilindustri blev på sin tid föremål för stor uppmärksamhet och debatt. Om det hade fullföljts, hade konsekvenserna för vårt land blivit betydande i en rad avseenden. Det handlade ju inte bara om ett avtal mellan ett företag och ett annat lands regering. Det handlade också om avtal mellan två regeringar. Offentliga och privata avtal var inflätade i varandra. Det är då naturligt — självklart, tycker jag — att riksdagens konstitutionsutskott gör en granskning av det sätt varpå avtalen har utformats. Som en intressant aspekt skall här noteras att frågan om oljeoch virkesavtalens giltighet i förhållande till varandra varit föremål för olika tolkningar i Sverige och i Norge. Det är naturligtvis allvarligt att så viktiga avtal blir föremål för olika tolkningar och olika uppfattningar i de båda länderna. Avtalen var avsedda att gälla i 20 år, och deras inverkan på svenskt och norskt näringsliv hade blivit betydande. I ett sådant läge får det bara inte ske, att man redan från början är oenig om hur avtalen skall tolkas. Om Volvoavtalet hade fullföljts, kan vi lätt föreställa oss vilken besvärlig politisk och ekonomisk situation som skulle ha kunnat uppstå, om de därefter orsakat oenighet. Konstitutionsutskottet konstaterar också enhälligt att detta förhållande var ”mindre tillfredsställande”, och det är så sant som det är sagt. Jag vill understryka att utskottet här har varit enhälligt i sin skrivning. Låt mig sedan bara peka på det uttalande som görs i utskottsbetänkandet, att priset på den olja som Sverige skulle ha fått del av om avtalet fullföljts skulle ha fastställts av en särskild norsk myndighet, petroleumprisrådet. Det var alltså inte fråga om att någon gemensam svensk-norsk myndighet skulle ha haft det sista ordet eller att man skulle ha tillämpat någon form av skiljedomsförfarande och hört tredje part, utan en rent norsk myndighet skulle bestämma normpriset på den olja som vi i så fall skulle ha fått del av enligt oljeavtalet. Det skulle vidare endast ha blivit tre svenska företag, företag som i dag endast svarar för en tredjedel av den svenska oljedistributionen, som hade fått vara med om att utnyttja den norska oljan. Det måste anses som anmärkningsvärt och inte särskilt klokt med tanke på vårt stora oljeberoende att utesluta de företag som sedan åtskilliga decennier svarat för lejonparten, dvs. två tredjedelar, av den svenska oljedistributionen. Vi har i en rad olika sammanhang, bl.a. inom OECD, anslutit oss till principen om lika behandling av inhemska och utländska företag. En diskriminering av det slag som skulle ha ägt rum om oljeavtalet hade gått igenom hade alltså dels varit principiellt felaktig, dels ur oljeförsörjningssynpunkt oklok. Jag vill därför yrka bifall till reservationen 4 i denna del. Mitt bifallsyrkande gäller också, herr talman, den sista delen av denna reservation. Konstitutionsutskottet har tagit sig orådet före att uttala att det beklagar att avtalet med Norge inte kom till stånd. Men det skall konstitutionsutskottet inte lägga sig i. Vad har riksdagens konstitutionsutskott med den saken att göra? Vad har en sådan här bedömning att göra i ett dechargebetänkande? Jag tycker det är pinsamt att konstitutionsutskottet, som borde veta en del om riksdagsutskottens kompetensområden, hoppar över skaklarna på detta sätt. Konstitutionsutskottet är inget överutskott, som skall lägga sig i vad andra utskott har att behandla. Det är inte bra för konstitutionsutskottets anseende att övertramp av detta slag sker.

Herr talman! Den här delen baserar sig ju på överenskommelsen år 1962 om samarbete mellan de nordiska länderna. På grundval av denna överenskommelse träffades 1978 ett samarbetsavtal mellan Sverige och Norge. Till detta samarbetsavtal fogades tre speciella protokoll om de konkreta projekten, som då gällde för det första Volvoavtalet, för det andra oljan och för det tredje virket. Härom har konstitutionsutskottet skrivit följande: ”Samarbetsavtalet innebar att parterna skulle främja konkreta förslag till samarbetsprojekt-och uppmuntra företag och organisationer i de två staterna att göra detsamma. Speciell vikt skulle läggas vid sådana samarbetsprojekt som kunde förbättra den internationella konkurrenskraften för de båda staternas industri, som ställde stora krav på investeringar och utveckling eller som tillförsäkrade de två staterna tillgång på råvaror och energi. Samarbetsprojekten skulle ta sikte på industriell verksamhet som skulle lokaliseras och ge sysselsättning i de två staterna i överensstämmelse med bägge staters intressen.” Även inom konstitutionsutskottet var det alltså helt klart beträffande värdet av samarbetsavtalet och de projekt som detta kunde leda till. Anders Björck sade att det i viss utsträckning blivit olika tolkningar. Detta har tidigare framhållits i utskottet, men det har inte tagits upp i reservationen. I det här sammanhanget är det emellertid viktigt att slå fast att olikheterna i tolkning inte finns hos de båda regeringarna som är avtalsslutande parter, utan olikheterna återfinns hos politiker utanför denna krets. Jag tror att det är ganska viktigt att slå fast detta, eftersom man har försökt göra gällande att de avtalsslutande parterna skulle ha olika tolkningar. Så var alltså inte fallet, utan det var oppositionspolitiker som hade en del att säga på den här punkten. Det är ju de avtalsslutande parterna som är intressanta när det gäller tolkningen av det här avtalet, som av kända orsaker inte senare kunde genomföras. I den moderata reservationen sägs att det endast skulle bli fråga om främst tre svenska företag. Anders Björck drar sig inte för att upprepa detta här i dag, trots att det både i utskottet, i promemorior och i handlingarna klart sägs ifrån att de här tre företagen var vad man hade att utgå ifrån, men att även andra företag var aktuella i sammanhanget. Låt mig citera något från de brev som utväxlades den 8 december 1978 mellan det svenska industridepartementet och dess motsvarande myndighet i Norge, vilka också finns fogade till betänkandet. I det norska brevet heter det, att ”de norske selskaper som omfattes av protokollen, er selskaper som er registrert i Norge, og hvor mer enn halvparten av styremedlemmerne, herunder styrets formann, er norske statsborgere. Dessuten må mer enn halvparten av aksjekapitalen vare på norske hender. I förste rekke vil de aktuelle selskaper vaere” — och sedan räknar man upp dem som från norsk synpunkt främst var aktuella med tanke på det man tidigare sagt. Låt mig sedan citera det svenska brevet: ”De svenska företag som omfattas av protokollet är aktiebolag och ekonomiska föreningar som är registrerade i Sverige och i vilka minst hälften av styrelseledamöterna, däribland styrelsens ordförande, är svenska medborgare och bosatta i Sverige. Dessutom skall minst hälften av aktiekapitalet vara i svenska händer. De berörda företagen är i första hand” — och så räknar man upp de företag som man tänkt sig i första hand. Men man anför vidare: ”Från svensk sida kan ytterligare företag komma att vilja ta upp förhandlingar om leveranser inom ramen för protokollet.” Det var alltså aktuellt att ytterligare företag skulle tillkomma, vilket också framgår av handlingarna. Var det så konstigt i och för sig att man utgick från att det skulle vara svenska företag? Det var ju också en förutsättning från norsk sida att det skulle vara norska företag som gavs möjlighet att leverera olja. De svenskägda företagen har alltså inte en tredjedel — det gäller endast de tre uppräknade. 1977 hade de svenskägda företagen 45 96 av den totala marknadsandelen. Även det framgår av de handlingar vi har haft tillgång till i utskottet men som Anders Björck underlät att här citera. Däremot ansåg man från norsk och svensk sida att man var förhindrad att föra förhandlingar för de utlandskontrollerade bolagen. De köper redan genom sina internationella kontor olja från de här olika områdena, och av det skälet var det de svenskresp. norskägda företagen man utgick från. Detta säger något om att denna fråga — som när den togs upp skulle vara en stor fråga för Anders Björck och andra moderater — har reducerats till en fråga omoljeföretagen. Man har inte ens velat hålla sig till de uppgifter som stått till buds, utan man har försökt förringa det hela för att få det att framstå i en så ofördelaktig dager som möjligt — ofördelaktigare än verkligheten. Jag vill ställa frågan: Vad är det som gjort att man från moderat sida så direkt vill gå emot ett nordiskt samarbete — ett nordiskt samarbete vars betydelse utskottsmajoriteten i sitt yttrande kraftigt understrukit? Moderaterna var positiva under trepartiregeringens tid till just detta samarbete. Men efter nya förhandlingar av folkpartiregeringen — som ur svensk synpunkt gjorde avtalssituationen ännu bättre — vill man börja kritisera det hela. En industriman uppträdde visserligen i sammanhanget — men en industriman med en del andra intressen, nämligen en viss herr Wallenberg. Först därefter fick man se att moderattrupperna hoppade upp och började agera och tog ställning emot detta samarbete på nordisk basis. Jag tror, herr talman, att det är ganska viktigt vad konstitutionsutskottet i detta sammanhang säger som avslutning: ”Utskottet finner det för sin del beklagligt att mellan de svenska och norska regeringarna träffade avtal, som syftade till en lovande utveckling av ett nordiskt industripolitiskt samarbete, inte kunnat genomföras. Från konstitutionella synpunkter har utskottet inte funnit anledning att göra något ytterligare uttalande i frågan.” Utskottet slår alltså fast betydelsen av ett nordiskt samarbete på det industripolitiska området. Vi har här ingen anmärkning att göra mot det sätt på vilket man har skött dessa förhandlingar, utan de har skötts på ett från svensk och nordisk synpunkt tillfredsställande sätt. Det hade naturligtvis varit bra om de som brukar anse sig företräda industrisynpunkter partipolitiskt även efter det att de hade lämnat regeringen, eftersom de dessförinnan inte framförde någon direkt kritik, hade kunnat se det positiva i samarbetsavtalet och inte av taktiska skäl spelat med dens.k. profil som den här gången tänkte annorlunda. Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till konstitutionsutskottets förslag beträffande detta avsnitt.

Herr talman! Som replik mot herr Peterssons anförande är att säga att han faktiskt har skrivit under att den utformning som avtalen fick var mindre lyckad och att utskottet beklagar detta och finner det mindre tillfredsställande. Detta står i majoritetens skrivning, och det har Esse Petersson satt sitt namn under. Då förstår jag inte det resonemang som han inledde med, att det är regeringar som sluter avtal. Så är det nu inte. Det är fråga om avtal mellan två länder, och det skulle ha lagts fram en proposition för såväl det norska stortinget som för den svenska riksdagen. I Norge lades det fram en proposition som sedan drogs tillbaka, medan den svenska propositionen aldrig hann fram. Det är inte regeringar som bestämmer här. Regeringar, herr Petersson, kan vara små och svaga och bara sitta en kort tid. Länder har en annan stabilitet, och avtal som gäller i 20 år får man se till att det råder stor enighet om. Esse Petersson är också med på att det bör vara så. Det är inte vilka politiker som helst som har framfört kritik. Läs Nordiska rådets debattprotokoll från den 20 februari i år! Norske högerledaren Kåre Willoch, förre svenske handelsministern Feldt, Olof Palme och andra tog del i den debatten och framförde kritiska synpunkter. Nog måste man väl fästa ett visst avseende vid vad de tycker. Dessutom är det på det sättet att varken moderaterna eller centerpartiet var med när avtalet slutfördes och dessa protokoll utformades och undertecknades. Det skedde flera månader efter det att den borgerliga regeringen hade avgått.

Det är om inte annat politiskt klokt, i det energiförsörjningsläge som vi nu befinner oss i, att se till att det blir på det sättet. Det finns även andra aspekter, bl.a. rättvisekrav. Till slut: Moderata samlingspartiet tycker mycket bra om nordiskt samarbete. Vi tycker bra om industriellt samarbete i Norden. Men vi tycker inte om att riksdagens konstitutionsutskott, vars industriella kompetens av naturliga skäl inte är speciellt framträdande, ger sig in på och gör uttalanden om det nordiska samarbetet. Lämna uttalanden av det slaget till utrikesutskottet eller riksdagens näringsutskott!
Herr talman! Jag citerar från utskottsbetänkandet: ”Trots avtalstexternas identiskt lika utformning har, såsom framgår av kanslipromemorian, frågan om virkesavtalets och oljeavtalets giltighet i förhållande till varandra i viss mån varit föremål för olika tolkningar i Sverige och Norge. Utskottet finner detta mindre tillfredsställande.” Ja, detta om vissa olikheter var oppositionspolitikers tolkning av avtalet. De avtalsslutande parterna hade, om avtalet kunnat fullföljas, fått fortsätta med sin information, som skulle ha visat att tolkningen var likartad. Detta har också blivit resultatet, eftersom avtalen var identiskt lika. För det första kan man då säga att avtalen var identiskt lika, och för det andra hade de båda regeringscheferna och regeringarna i Sverige och Norge icke vid något tillfälle visat att de hade någon från den andra parten avvikande tolkning av avtalen. Det är alltså enbart oppositionspolitiker i resp. länder som trott sig finna olikheter. Detta framfördes också av oppositionspolitiker vid Nordiska rådet. Här har Anders Björck bevisat att det var oppositionspolitiker och icke de avtalsslutande parterna som hade olika tolkning. Sedan, Anders Björck, är det bara att läsa innantill i de kompletterande papper som vi fick i utskottet och som även Anders Björck fått ta del av. Av dessa framgår att de svenskägda företagen hade 45 96 av marknadsandelen under 1977 i Sverige. Det fanns samtidigt möjlighet att gå vidare med andra bolag än dem som var uppräknade. Dock skulle man i det här sammanhanget hålla sig till de svenskägda och svenskkontrollerade bolagen, eftersom de andra bolagen hade tillgång till olja på den internationella marknaden. Även genom sina internationella kontor hade de tillgång till Nordsjöolja, varför de båda regeringarna inte ansåg sig behöva föra förhandlingar just för dessa parter. Sedan noterar jag att Anders Björck tydligen ändå vill vara med om ett nordiskt samarbete. Det hade dock varit mera klädsamt om Anders Björck och moderaterna inte spelat med enbart därför att en viss industriprofil lyckades visa ett intresse åt annat håll. Härvidlag borde moderaterna ha låtit principerna gå före ett visst taktiskt manövrerande just i denna fråga, som därigenom hade fått en mera konstitutionell natur.

Herr talman! Esse Petersson tycks inte riktigt veta hur det går till att sluta internationella avtal. Det är inte så att statsministrarna Ullsten och Nordli bara kan skriva på ett papper som sedan skall gälla. Någon inom folkpartiets regeringskansli borde kanske undervisa herr Petersson om hur det går till att sluta internationella avtal. Det skall ske en ratifikation osv., och då kommer parlamenten in i bilden. Där finns oppositionspolitiker, herr Petersson. Var inte så föraktfull mot dem som i de två anföranden vi nu lyssnat till; herr Petersson kanske snart hör till den skaran igen. Det är inte vilka oppositionspolitiker som helst som har uttalat sig. Det är partiledare, statsråd och andra i båda länderna som har uttryckt stor tveksamhet. Om de svenska företagen svarar för 35 eller 45 96 är väl likgiltigt i det här sammanhanget. Största delen av den svenska oljedistributionen sköts sedan många år tillbaka på ett förtjänstfullt sätt av andra företag. Det är klart att man kan diskriminera dem. Faktiskt kan det vara så att de någon gång kommer på tanken att diskriminera oss, men det kanske inte har gått upp för alla. De skulle kunna säga: Ni har ju tillgång till Nordsjöolja i det här landet. Ni behöver då inte ha någon tillgång till olja från andra länder. När det verkligen gäller tror jag att man kommer att få ändra på den uppfattningen. Så ligger det säkerligen till. Jag diskuterar inte om Volvoavtalet var bra eller inte, herr Petersson. Jag har aldrig i något sammanhang sagt att vi inte skulle fullfölja detta avtal. Det enda jag sagt nu, och även i andra sammanhang, är att avtalet kunde ha utformats på ett mera tillfredsställande och mera klart sätt. Det är detta vi diskuterar i konstitutionsutskottet. Utskottets majoritet har valt att diskutera frågan om nordiskt samarbete. Esse Petersson tycker att det är glädjande att även moderaterna nu är med på detta. Ja, vi hade glädjen att delta i nordiskt samarbete för många år sedan, långt innan vi hade nöjet att se herr Petersson i denna kammare.
Herr talman! Låt mig i detta sammanhang bara konstatera att det här inte var fråga om någon föraktfullhet gentemot olika politiker. Vad jag ville tala om för Anders Björck, som tydligen inte vill fatta den saken, var att de som förhandlade var överens. De som förhandlar brukar ha de största möjligheterna att veta vad de förhandlar om. Sedan skulle resultatet av förhandlingarna presenteras inför de olika länderna. Dessutom gällde förhandlingarna inte enbart Volvoavtalet, utan den viktigaste frågan var samarbetsavtalet mellan två nordiska länder, vilket kunde ha fått stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av sysselsättning, industripolitik och ekonomi. Men för att genomföra detta krävs det något annat än den Björckska klantigheten när det gäller att sköta affärer och ha synpunkter på frågor av det här slaget — en klantighet som tydligen är sådan, att om man kommer i korsdraget från exempelvis herr Wallenberg, så är man inte beredd att sätta principerna före taktiken. Detta är att beklaga, men jag hoppas att regeringen i fortsättningen — oavsett vilken regering vi kommer att ha — skall arbeta vidare för att få fram ett ordentligt, ändamålsenligt och funktionsdugligt samarbete mellan de nordiska länderna, även på det konkreta planet. Det gäller ju inte bara att samlas för att prata vid en viss nordisk sammankomst, utan också att göra något som ger goda resultat på det ekonomiska området, för sysselsättningen osv. Ett steg i den riktningen hade tagits genom samarbetsavtalet och de tre protokoll man hade jobbat fram från början och som naturligtvis hade kunnat utvecklas till ytterligare områden. Därför krävs det att man arbetar vidare för att mellan Sverige och Norge uppnå ett konkret samarbete som kan utvecklas till fromma för båda länderna.

Herr talman! Jag vill börja med att beklaga att det s.k. Volvoavtalet gick om intet. Vi har fått uppleva hur ett viktigt industrioch energipolitiskt avtal, som stöddes av två länders regeringar och av arbetarnas och tjänstemännens fackliga organisationer, gick om intet, främst på grund av att ett antal kapitalägare fällde det. Nu skall emellertid debatten inte handla om aktieägarnas kortsiktiga spekulationer utan om regeringens handläggning av frågan. Virkesoch oljeavtalets giltighet har varit föremål för olika tolkningar i Sverige och i Norge, detta trots att avtalstexten utformats identiskt lika i de båda länderna. Jag tycker att den svenska regeringen borde ha försökt rätta till missförhållandena och på så sätt stillat oron hos många människor. För många måste det nämligen ha framstått som om de båda regeringarna inte varit överens om tolkningen av avtalet. Ingen möda borde därför ha sparats för att belysa rådande oklarheter med tanke på frågans vikt för resp. länder.

Vid vissa tillfällen har man rent av fått en känsla av passivitet från regeringssidan i vad gäller ett genomförande av avtalet. När det gäller reservationen 4 av Anders Björck och Lars Schött kan vi konstatera att man på moderathåll — som jag måste tolka det — främst vill slå vakt om ett antal multinationella oljebolags möjligheter att få del av den norska oljan. Man går så långt i reservationen att man säger att det är anmärkningsvärt att tre svenska företag skulle få tillgodogöra sig de norska oljeleveranserna. Nu tycker jag att det inte bara är naturligt utan självklart att svenska företag i ett sådant här avtal får del av oljeleveranserna. När det finns svenska företag som kunde vara mottagare av den norska oljan, så tycker jag att vi inte ens skulle behöva debattera andra företags inblandning. De företag som det var fråga om från svensk sida är ju ändå inga små företag, utan de är av den storleken att de har en avsevärd del av den svenska marknaden. De har betydligt mer än den tredjedel som Anders Björck här förut försökte påstå att det var fråga om. Två av företagen hör till landets största i branschen. Vi har ingen anledning att slå vakt om de utländska multinationella företagen i detta sammanhang. Är det någonting som är anmärkningsvärt så måste det vara att man från moderathåll tycker det är anmärkningsvärt att vi försöker slå vakt om svenska företag. Jag vill, herr talman, som avslutning än en gång uttrycka min besvikelse över att det s.k. Volvoavtalet inte kunde föras till en slutlig uppgörelse. Jag yrkar i den här delen bifall till utskottets skrivning och avslag på reservationen 4.
Sedan de under avsnittet Det s.k. Volvoavtalsärendet anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Handläggningen av stödet till AB Järnförädling i Hälleforsnäs, m.m.

Herr talman! Vi har nu kommit över på en fråga där både utskottets majoritet och dess minoritet funnit det nödvändigt att rikta kritik mot regeringens och ett enskilt statsråds agerande. Från reservanternas sida anser vi dock att majoriteten varit alltför försiktig och överslätande i sina formuleringar. Vad som inträffade i Hälleforsnäs i Sörmland är både allvarligt och belysande för hur den borgerliga trepartiregeringen hanterade viktiga näringspolitiska frågor som hade betydelse för många människors trygghet i anställningen. Bakgrunden till industriministerns åtgärder i samband med industrikrisen i Hälleforsnäs är väl beskriven i den kanslipromemoria som är fogad till betänkandet. I korthet kan den beskrivas så att dåvarande AB Järnförädling, som är den helt dominerande — ja, nästan enda — arbetsgivaren i det lilla brukssamhället Hälleforsnäs, i mitten av 1970-talet fick svåra ekonomiska problem. Nya ägare och ett intensivt arbete med en strukturplan, som kom till i samarbete med de anställda, visade sig inte vara tillräckligt för att företaget skulle repa sig. I det läget beslöt företaget att lägga ner verksamheten och friställa arbetskraften. Detta skulle ha inneburit en katastrof, helt enkelt, för samhället. Statliga insatser framstod som helt ofrånkomliga. De kom också till i olika omgångar i form av kreditgarantier och lokaliseringslån. I september 1977 ingicks en överenskommelse mellan dåvarande industriministern och företaget som innebar att staten tog över hela ansvaret om inte någon annan lösning kunnat åstadkommas före utgången av mars månad 1978. De förhandlingar som därefter kom till stånd med Electrolux ledde till en lösning som räddade sysselsättningen för flertalet av de anställda. Och jag skall självfallet inte här kritisera regeringen för att den till slut klarade detta självklara krav. Den lättnad som de ansvariga i Flens kommun och de anställda i Hälleforsnäs kände inför den slutliga lösningen går knappast att förstå för den som inte har nära kontakt med det när det gäller sysselsättningen så hårt drabbade Sörmlands län. Men det sätt på vilket industriministern agerade ger ändå i flera avseenden anledning till allvarliga anmärkningar. Till att börja med kan vi konstatera att ett av avtalen med Beijerinvest slöts av industriministern personligen, trots att det innehöll utfästelser för statens räkning — utfästelser som alltså krävde regeringsbeslut för att bli giltiga. Detta var naturligtvis ett klart exempel på ministerstyre och inte bara något som ”i formellt avseende kunnat ges större klarhet”, som utskottsmajoriteten försiktigt uttrycker det i sin skrivning. Vi har också under granskningen kunnat konstatera att de presskommunikéer som lämnats varit missvisande och gett intryck av att regeringen redan fattat vissa beslut, som industriministern i avtal bara förbundit sig att ”verka för”. Det är allvarligt när regeringen på detta sätt för anställda, företag och leverantörer bakom ljuset. Det sätt på vilket de här frågorna hanterades bidrog till att skapa osäkerhet hos olika parter om avtalens rättsverkan. Att det blivit så här förklaras sannolikt av trepartiregeringens ovilja att verkligen ta ett aktivt grepp i dessa frågor. Den strukturkris som drabbat det svenska näringslivet de senaste åren har ställt helt nya krav på statliga insatser. Regeringen har inte haft tillräckliga instrument för sådana insatser. Därför har man tvingats att använda kreditstöd och lokaliseringslån som maskerade bidrag. Man har fått ta till dessa för ändamål som är helt andra än de egentligen är avsedda för. Detta uppmärksammade konstitutionsutskottet redan förra året. Men vi gjorde då inget uttalande eftersom vi, som de realister vi är, ville ge regeringen en rimlig chans att komma ifatt utvecklingen. Och från socialdemokratiskt håll har vi föreslagit olika nya stödmöjligheter. Strukturfonden på 4 miljarder kronor är väl det mest kända av dessa förslag. Men den borgerliga regeringen har inte bara avvisat strukturfonden, man har heller inte visat något intresse för att utveckla alternativ till denna. Resultatet har blivit att man i Hälleforsnäs stått lika handfallen som någonsin. Det här är belysande för den ovilja som den borgerliga trepartiregeringen visade för att ta till aktiva statliga näringslivsinsatser. Regeringen har visserligen sett sig tvingad till socialiseringar och statliga stödinsatser i en omfattning som är utan motstycke under senare år och som vida överstigit vad väljarna hade anledning att vänta sig av en borgerlig regering. Men alla dessa insatser har präglats av en ovilja som är principiellt och ideologiskt grundad. Insatserna har kommit först sedan man överbevisats om det otillräckliga i den s.k. Åslingdoktrinen, som går ut på att företagen, helst ensamma, skall ta sitt sociala ansvar. Och man har tvingats till planlösa improvisationer utan egentlig grund i olika formella bestämmelser. Samtidigt har man konsekvent vägrat att ens utreda möjligheterna att skapa nya stödformer som skulle göra dét möjligt att i fall som Hälleforsnäs ingripa med handlingskraft och på formellt riktiga grunder. I det här aktuella fallet innebar detta också att industriministern försatte sig i en svårt pressad förhandlingssituation som gjorde det möjligt för företagen att tillskansa sig mycket gynnsamma villkor på skattebetalarnas bekostnad. Herr talman! Bakom vår kritik av regeringens formella handläggning av stödet till AB Järnförädling ligger också en djup och allvarlig kritik mot den dåvarande regeringens ovilja till ett helhjärtat engagemang i dessa för löntagarnas trygghet och välfärd avgörande frågor. Jag yrkar bifall till reservationen 5 vid konstitutionsutskottets betänkande.

Herr talman! Utvecklingen och senare krisen i AB Järnförädling i Hälleforsnäs är ett av många exempel på ett skeende i många företag under åren i mitten av 1970-talet. Det var en kombination av nödvändiga strukturförändringar och svaga ekonomiska förutsättningar att klara dem som drev fram mot krislägen där många människor och även orter som sådana drabbades mycket hårt. Därtill var det en svag beredskap för lämpliga insatser för att snabbt kunna komma till skott, för att uttrycka sig så, från samhällets sida. jé Det var denna situation som var för handen när trepartiregeringen trädde till 1976 efter valet. Fallet AB Järnförädling i Hälleforsnäs, som vi nu behandlar under denna punkt, belyser just detta. Utvecklingen i företaget verifierar, som framgår av bil. 13 till utskottsbetänkandet, just denna situation, denna utveckling. Redovisningen i utskottsskrivningen och även i reservationen visar också att samhällets insatser är svåra att inpassa lämpligt och framför allt snabbt komma ut med. De överläggningar som dåvarande chefen för industridepartementet och de berörda företagen förde och som senare resulterade i konkreta åtgärder och lösningar innebar att allvarliga sysselsättningssvårigheter kunde, som Olle Svensson också sade, undvikas i Hälleforsnäs. Riksdagen har också senare tagit ställning till både bidrag och lån som utgått, och därmed har de Utskottet är också enigt i sin bedömning att det var tillfredsställande att krisen kunde lösas på så sätt att man räddade sysselsättningen för större delen av de anställda inom företagets anläggningar i kommunen. Utskottet har haft att i sin granskning bedöma industriministerns och regeringens handläggning av frågorna. Som jag tidigare sade fanns det inte någon beredskap för lämpliga insatser i brådskande fall just för denna typ av företag, i denna storleksordning. Industriministern och regeringen fick då, vilket också förekommit tidigare i liknande sammanhang, använda de s.k. IG-lånen. Som också redovisats av regeringen till riksdagen i propositionen som nyss nämndes ligger inte denna stödform helt i linje med vad som föreskrivs i de av statsmakterna antagna grunderna för just den typen av lån. Men besluten kunde i detta fall inte uppskjutas, och detta är också alla överens om. Enligt utskottets mening är det emellertid väsentligt att de statliga möjligheterna att bevilja företag särskilt rådrumsstöd i akuta situationer ses över och kompletteras. Och det arbete som bedrivs av företagsobeståndskommittén är i det fallet självklart av stor betydelse. Det är inte minst ur rättssäkerhetssynpunkt väsentligt att regeringen har möjligheter att i akuta krissituationer handla på formellt riktiga grunder — därom är vi eniga. I reservationen 5 framförs — som Olle Svensson också understrukit i sitt anförande — att dåvarande regeringen inte hade viljan att skaffa adekvata instrument för att ge rådrum i akuta situationer. Ja, Olle Svensson, sådan kritik kan lika gärna riktas mot den tidigare socialdemokratiska regeringen. Jag har redovisat den situation och det läge som förekom just i och efter valet 1976 och som också hade inverkan under åren efter. Men det nyttar egentligen inte mycket till, åtminstone inte i det här sammanhanget, att ta upp en allmänpolitisk debatt om vilja eller icke vilja i det här avseendet. Vad man nu bör enas om är att vidta sådana stödåtgärder som ger de förutsättningar som ett enigt utskott skriver är viktiga. Vi kan —det vågar jag nog påstå —- tyvärr inte räkna med att man inte kommer att få krissituationer också framöver i olika typer av företag. I reservationen riktas också kritik mot avtalet mellan regeringen och Beijerinvest i september 1977. Det framhålls att det formellt saknas ett förbehåll i avtalet att detta endast skulle gälla under förutsättning av regeringens godkännande. Utskottet konstaterar för sin del att avtalet kunde ha skrivits klarare. Man säger beträffande detta avtal liksom beträffande avtalet från maj 1978 med Electrolux, där industriministern förutsatte vissa åtgärder, att detta inte kan ha inneburit någon risk för avtalets rättsverkan. Det är mycket klart verifierat av vad som förekom i anslutning till dessa frågors handläggning. Det är bara att konstatera att ärendenas handläggning inom en regering självfallet sker från den utgångspunkten att ansvarigt statsråd informerar övriga ledamöter av regeringen om en fortlöpande förhandlingsutveckling. När det gäller Hälleforsnäsfallet var detta också ett faktum inom trepartiregeringen. För detta kan bl.a. den redovisning som Bengt Eriksson gör i sin bok tas till intäkt. När det gäller kritiken mot trepartiregeringen för att inte ha någon vilja att åstadkomma insatser för att klara sysselsättningen i stort är det bara att notera att aldrig tidigare har någon regering i detta land gjort så stora insatser för att biträda företagsamhet i kris som trepartiregeringen gjorde under sina första år.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

Herr talman! Det framgår av Karl Boos anförande att vi i sakfrågorna är överens om den kritik som man från konstitutionella synpunkter kan rikta mot hanteringen av det här ärendet. Det är ju bra att vi kan notera det. Sedan sade jag att jag tycker att majoriteten har varit litet väl överslätande i sin kritik. Då tar Karl Boo i sitt anförande fram det arbete som utförs av kommittén med det krångliga namnet företagsobeståndskommittén. Jag tycker med förlov sagt att det är litet långsökt som svar på vår kritik att regeringen försummat uppgiften att se över möjligheterna att på formellt riktiga grunder gå in med ett statligt stöd i sådana fall som Hälleforsnäs. Den utredningen tillsattes redan av den socialdemokratiska regeringen, men uppgiften tog främst sikte på att rädda statliga fordringar vid konkurser och ackordsförhandlingar. Något mer har man rätt att begära av regeringen med hänsyn till utvecklingen sedan den här kommittén kom till. Jag vidhåller alltså kritiken mot den borgerliga regeringen för att ha gjort sina insatser i Hälleforsnäs under biskop Brasks motto ”Härtill är jag nödd och tvungen”. Jag har sett en artikel i Expressen, där det sades att Nils Åsling egentligen inte ville rädda Järnförädling. I intervjun deklarerar han att han själv helst skulle ha avstått från räddningsaktionen men att han blev överröstad av regeringen. Alla vet också att det man gör motvilligt blir halvhjärtat. Därför måste vår kritik mot den formella handläggningen stå fast. Men vi säger också att det är allvarligt för medborgarna att det kan spåras en ideologiskt betingad motvilja mot ett engagemang i sådana här frågor, där det i ett modernt välfärdssamhälle som vårt krävs en aktiv statlig insats.
Herr talman! Jag tycker nog att Olle Svensson saluför mer i sin argumentation än han kan bevisa. Det är ändå regeringens handläggning som vi skall diskutera i dag. Den här situationen uppstod — rent tidsmässigt vågar vi påstå — omedelbart efter det att den nya regeringen hade tillträtt. Det kom också, vilket redovisas i bil. 13, omedelbart olika bud i den här frågan. Därutöver är det också fel av Olle Svensson att säga att vi har slätat över. Som framgår av utskottsmajoritetens skrivning har vi beskrivit precis hur vi anser att det ligger till med detta ärende. Det är väl helt enkelt svårt för Olle Svensson att leta upp någon som inte vågar tolka dessa avtals ingående på annat sätt än att de skulle fullföljas. Därmed är det också svårt för Olle Svensson att i det här fallet påstå att rättssäkerheten i egentlig mening var i fara. Det är alltså överdrivet att påstå det. Rent allmänt vill jag upprepa vad jag sade i ett tidigare anförande, att ingen tidigare regering på samma sätt som trepartiregeringen har gjort så mycket för att rädda och renovera företagsamheten i detta land, vilken var i gungning genom en socialdemokratiskt dikterad politik fram till valet 1976.

Herr talman! Beträffande den kritik som utskottet riktar mot handläggningen av detta ärende är vi överens. Därför är det viktigt att utskottets ordförande inte tar tillbaka något av vad som sägs i betänkandet. Jag uppfattade honom inte heller så, utan här kräver nu utskottet att man skapar adekvata instrument för att kunna ingripa i sådana här situationer. Sedan vill jag inte låta mig lockas in i en debatt om de borgerliga partiernas regionalpolitiska insatser över huvud taget. Jag noterar att Karl Boo värjer sig mot anklagelsen att hans parti motvilligt skulle gå in för att rädda företag och trygga sysselsättningen i hotade bygder. Jag noterar hans deklaration på den punkten. Men mina slutsater har bara dragits med utgångspunkt från det ärende som vi nu behandlar. Avslutningsvis vill jag säga så här: Hade viljeinriktningen varit den av utskottsordföranden beskrivna, så hade vi redan haft adekvata instrument för att kunna ingripa i sådana här akuta situationer. Då hade inte Karl Boo och hans koalitionsbröder inom partierna i den förra regeringen behövt anmärka på Nils Åslings agerande i detta ärende.
Herr talman! Jag bara noterar att krisen också inom företag i Hälleforsnäs existerade redan innan trepartiregeringen kom till 1976. En kritik mot att man inte hade adekvata åtgärder att sätta in faller alltså även på den socialdemokratiska regeringen. Jag tycker därför att vi nog kan tona ned denna debatt och konstatera två saker. För det första var det bra att man kunde lösa Hälleforsnäskrisen, som berörde så många människor. Därom är vi eniga. För det andra bör vi i framtiden söka skapa instrument, som är anpassade till att användas i sådana situationer som just Hälleforsnässituationen, där det krävs ekonomiska insatser för att ge rådrum så att man sedan kan åstadkomma mer bestående förändringar och avtal.
Sedan samtliga under avsnittet Handläggningen av stödet till AB Järnförädling i Hälleforsnäs, m.m. anmälda talare nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Regeringens kontroll av säkerhetspolisens verksamhet.

Herr talman! Säkerhetspolisens verksamhet är i vissa avseenden sådan att den innebär osäkerhet för många medborgare i vårt land. Skandalerna duggar tätt kring säpos verksamhet. Värnpliktsriksdagen, IB-affären och sjukhusaffären i Göteborg är några affärer som under 1970-talet riktat uppmärksamheten på hur säpo har agerat. För en tid sedan framträdde kommissarien vid säkerhetspolisen, Melker Berntler, med en initierad beskrivning av metoder som kommit till användning. Ytterligare skandaler har senare förekommit. Det är uppenbart att säkerhetspolisens ledning vill göra egna tolkningar av gällande bestämmelser. Ledningen har uppenbarligen en benägenhet att se säkerhetspolisens roll mer vara att registrera vänstersympatisörer än att bekämpa spioneri och fascistisk terrorverksamhet. Det har tydligen varit viktigare att registrera Vietnamdemonstranter än att hålla efter fascistiska ligor och kontrollera vad egna medarbetare sysslat med. Regeringarna har växlat i landet. Säkerhetspolisens tvivelaktiga agerande har dock kontinuerligt bestått. Det förhållandet att de flesta partierna såsom regeringspartier har burit ansvar för säkerhetspolisen har tydligen motverkat . en reell insyn. En alltför kritisk granskning från socialdemokraterna i dag kan av borgerliga partier besvaras med en hänvisning till skandaler under den socialdemokratiska regeringstiden. Denna ”terrorbalans” är dock allvarlig för rättssäkerheten, och den måste brytas. Det kan ske endast genom en fullständig granskning av säkerhetspolisens verksamhet. De avslöjanden som gjordes av kommissarie Melker Berntler var av så allvarlig natur att kraftfulla åtgärder omedelbart borde ha vidtagits. Vad som skedde var dock att JO och JK med anledning av anmälan förklarade att man inte funnit skäl till kritik mot rikspolisstyrelsen och att de av Melker Berntler kritiserade fallen till en del ansågs ligga alltför långt tillbaka i tiden för att motivera mer ingående undersökningar. Vidare hände att den kritiserande kommissarien avstängdes från befattning med vissa ärenden. Jag vill erinra om några av de uppgifter som lämnades av kommissarie Berntler. Säkerhetspolisen tolkade bestämmelsen att ingen får registreras ”enbart” på grund av tillhörighet till organisation eller genom att på annat sätt ha givit uttryck för politisk uppfattning så, att om vederbörande registreras av något annat skäl kan också uppgifter om politisk verksamhet och/eller åsikter antecknas. Lagens utformning på denna punkt har f. ö. kritiserats av vpk, som varnat just för en sådan tolkning. Här är det alltså fråga om åsiktsregistrering. Telefonavlyssning har skett på mycket vaga misstankar. Sidoinformation har utlämnats. Ett konkret fall redovisades, där en person vållats uppenbar skada av säkerhetspolisens verksamhet. Sydamerikanska flyktingar har registrerats i strid mot gällande regler, vilket kan vålla allvarliga problem för Jem i framtiden. När det gäller telefonavlyssningen restes ett särskilt problem, som ur konstitutionsutskottets synpunkt måste anses synnerligen viktigt, nämligen om denna verksamhet bedrives på ett sätt som sätter uppgiftslämnares anonymitetsskydd i fara.

Har sådan avlyssning skett tidigare? Kan avlyssning av medarbetare ske utan att tidningens telefonväxel är avlyssnad, osv.? Oron i presskretsar var stor inför perspektivet att telefonavlyssning kan ske på ett sätt som gör att viktiga tryckfrihetsprinciper kommer i fara. Bl. a. hemställde Svenska journalistförbundet till konstitutionsutskottet att överväga tillfälliga omedelbara åtgärder för att slå vakt om det grundlagsenliga skydd tryckfrihetsförordningen ger meddelare till massmedia. Inför konstitutionsutskottets behandling av det ärende som gäller regeringens kontroll av säkerhetspolisens verksamhet i fråga om registrering av medborgare på politiska grunder har justitieminister Romanus hörts inför utskottet. I bilaga 14 redovisas gällande regler, företagna och aviserade utredningar osv. Är då detta tillräckligt? Enligt min mening ger det inte ett klart besked om att regeringen utövar tillfredsställande kontroll över säkerhetspolisens verksamhet. Från vänsterpartiet kommunisterna reste vi frågan om tillsättande av en parlamentarisk utredning, sammansatt av samtliga fem riksdagspartier, för att utreda säkerhetspolisens verksamhet vad gäller åsiktsregistrering, telefonavlyssning och utlämnande av uppgifter från personregister. Detta krav avvisades av justitieministern i en frågedebatt i riksdagen den 26 oktober 1978. Detta är ganska anmärkningsvärt. Säkerhetspolisens verksamhet uppvisar gång efter annan inslag som strider mot medborgarnas rättssäkerhet. Medarbetare inom säkerhetspolisen påvisar allvarliga fall av åsiktsregistrering och telefonavlyssning. Pressen och journalistkåren redovisar stor oro för att viktiga grundvalar för tryckfriheten är i fara genom säkerhetspolisens verksamhet. I böcker och avhandlingar dokumenteras säkerhetspolisens övertramp. Andra händelser belyser också otillfredsställande förhållanden inom säkerhetspolisen. Oron är stor, men regeringen finner inte skäl till några särskilda åtgärder. Konstitutionsutskottets ställningstaganden är inte godtagbara. Vad utskottet åberopar i fråga om företagen översyn av registerverksamheten och den kontroll som utövas är inte tillräckliga garantier mot missbruk. Utskottet tvingas beträffande telefonavlyssningen erkänna att det är en brist att det tryckfrihetsrättsliga anonymitetsskyddet kan åsidosättas genom användning av processuella tvångsmedel. Utskottet anser dock att frågorna på ett tillfredsställande sätt är föremål för översyn. Likaså hänvisas till en senare motionsbehandling. Konstitutionsutskottet undviker dock att ta ställning till frågan huruvida regeringen utövat en tillfredsställande kontroll över säkerhetspolisens verksamhet. Ej heller tar utskottet ställning till om regeringen vidtagit erforderliga åtgärder med anledning av de missförhållanden som blottats. Detta måste anses vara med avseende på den konstitutionella granskningen betydelsefulla frågor. Jag yrkar därför, herr talman, att utskottets anmälan i denna del läggs till handlingarna med följande uttalande: Det är angeläget att förhindra att säkerhetspolisen i sitt register inför uppgifter om medborgares politiska åsikter eller tillämpar metoder som äventyrar andra medborgerliga rättigheter, t.ex. använder tvångsmedel som sätter anonymitetsskyddet i fara. Mot bakgrund av de förhållanden som framkommit borde regeringen ha vidtagit särskilda åtgärder i syfte att skärpa kontrollen av säkerhetspolisens verksamhet i dessa avseenden.

Herr talman! Det finns en stark strävan hos vårt folk att det svenska samhället skall präglas av öppenhet och samtidigt skydda den enskilda människans personliga integritet. Det innebär också att den enskilde skall vara skyddad mot myndighetsingrepp, exempelvis telefonavlyssning, registrering och liknande ting. Men samhället måste också skydda sig mot de krafter som är ett öppet eller dolt hot mot vår svenska demokrati eller mot landets säkerhet, och mot de krafter som bedriver grov brottslig verksamhet, riktad mot medborgare — enskilda eller i grupp. Av de skälen är vi tvungna att ha ett försvar och även en militär underrättelsetjänst. Vi måste ha en polisorganisation och även en säkerhetspolis. Av naturliga skäl måste delar av en sådan verksamhet vara hemliga. Det säger sig självt att det med sådana förutsättningar blir en ömtålig och svår uppgift att göra praktiska avvägningar och tillämpningar. Det ligger då nära till hands att både massmedia och vi som politiker engagerar oss djupt vid minsta antydan om risk att den enskildes rättigheter träds för när. Jag har själv engagerat mig motionsledes i sådana här frågor och även i konstitutionsutskottet, och jag förstår därför mycket väl Nils Berndtsons engagemang i just den här frågan. Men låt mig också peka på att vårt lagstiftningsarbete under 1970-talet har varit inriktat på att reda ut de här problemen i syfte att skapa bättre förhållanden för den enskilde. Vi har skaffat oss en ny grundlag, där medborgarens rättigheter har stor plats. Vi har stärkt yttrandefriheten, och våra massmedia har därmed fått större insyn. Vi har också flera exempel på hur vi här i riksdagen har sökt gå till botten med de problem som har uppstått. För fem år sedan ägnade konstitutionsutskottet mycken tid åt IB-affären. Jag vill minnas att vi hade IB-affären uppe på 23 utskottssammanträden vintern 1974. Det intressanta med IB-affären var som bekant gränsdragningen mellan tryckfrihetslagstiftningen och underrättelseverksamheten. Vad gäller då dagens debattfråga? Jo, den gäller registrering och telefonavlyssning. Frågan blir då: Har våra myndigheter och har regeringen följt gällande lag? Konstitutionsutskottet har tagit del av rikspolisstyrelsens arbete och initiativ — det är ju under denna som säkerhetspolisen sorterar. Vi har noterat att man har satt i gång en gallring i registren —en gallring som väl inte var helt slutförd när denna fråga började diskuteras, men den pågår i varje fall. Man har vidare tagit initiativ i en rad frågor. Rikspolisstyrelsen är i detta fall dubbelt intressant, eftersom vi där har politiker med som lekmannarepresentanter, vilka har full insyn i vad som sker och i de föreskrifter som utfärdas. Konstitutionsutskottet noterar att JO och JK har granskat rikspolisstyrelsen. Man harbl.a. granskat Berntleraffären,som Nils Berndtson tog upp. Nils Berndtson säger själv att vad som där kom fram gällde material som praktiskt taget helt låg tio år tillbaka i tiden. Vad jag vill trycka på är den utveckling som vi har haft under 1970-talet, särskilt under de senaste åren. Konstitutionsutskottet har också observerat hur justitieministern personligen har gått igenom befintliga register och haft regelbundna sammanträffanden med polischefen och andra berörda. Det finns alltså inte något skäl till anmärkning mot justitieministerns handläggning. Vad man därutöver möjligen skulle kunna kräva vore att den s.k. tvångsmedelsutredningen hade kunnat tillsättas något tidigare än vad som har skett, och det säger också utskottet på några rader. Men nu riktar inte Nils Berndtson någon anmärkning mot statsrådet Romanus. Han vill i stället att riksdagen gör ett uttalande med innebörden att regeringen bör se till att rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning följer gällande lag. Det är, Nils Berndtson, att slå in öppna dörrar. Enligt vad konstitutionsutskottet kunnat finna följs redan nu gällande lag. Vad är det då som Nils Berndtson vill därutöver?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
Herr talman! Sven-Erik Nordin talar om en stark strävan till öppenhet och skydd för medborgerliga rättigheter. Men då får inte säkerhetspolisens egna åtgärder vara sådana att dessa strävanden hotas. Sven-Erik Nordin nöjer sig tydligen med JK:s och JO:s uppfattning att de anmälda ärendena var av så gammalt datum att någon större undersökning inte behövde göras. Men kan han gå i god för att liknande företeelser inte finns i dag? Sven-Erik Nordin påstår att jag sprider misstankar mot säkerhetspolisens verksamhet. Det är faktiskt säkerhetspolisens egna s.k. affärer som gör att människorna hyser stark misstro mot vad säpo sysslar med. Jag vill erinra om att en av de uppgifter som fanns i tidningsartiklarna med anledning av kommissarie Berntlers anmälan var att det i registren fanns kvar uppgifter om t.ex. transport av tidningar på järnväg under det transportförbud som fanns här i landet. Jag vill gärna veta om regeringen har kontrollerat att personregister har förstörts eller om sådana uppgifter fortfarande finns kvar. Sedan kan naturligtvis Sven-Erik Nordin räkna upp hur många vidtagna åtgärder, utredningar och kontrollinstanser som helst, men han kan inte komma ifrån att säkerhetspolisens verksamhet kantas av övertramp och tvivelaktiga inslag. Och det är detta som frågan handlar om. Följer säpo gällande regler? Krävs det en skärpning av reglerna? Hur kan man förbättra rättssäkerheten för medborgarna? Om man vill öka säkerhetspolisens anseende måste också överordnade organ ta itu med problemen. Det är detta som jag menar att regeringen inte har gjort på ett övertygande sätt. Inte ens de aktuella avslöjandena föranledde några särskilda åtgärder från regeringens sida. Om inte regeringen begriper att här måste kontrollen över säpo skärpas, borde åtminstone riksdagens konstitutionsutskott och riksdagen kunna säga ifrån.
Herr talman! Låt mig notera att Nils Berndtson i sitt andra debattinlägg är ytterst försiktig. Han har utöver Berntlerfallet inte nämnt ett enda exempel på sådana övertramp från säkerhetspolisens sida som han talar om. Vi måste väl ändå vara överens om att om man skall kunna vidta någon åtgärd i någon riktning måste man kunna dokumentera det man talar om. Det som hittills har dokumenterats är inte något annat än Berntlerfallet, och där rör det sig inte om något annat än att gallringen i akterna inte hade fullföljts tillräckligt snabbt. Och det hänger ihop med att det enligt en tidigare lagstiftning var möjligt att behålla sådana uppgifter som det här gäller i akterna ganska länge. Det är alltså förklaringen. Vad vi diskuterar är inte att besluta om någon ny lagstiftning, utan vad debatten i dag gäller är granskningen av statsrådens ämbetsutövning. Då är bara att notera att regeringen — i det här fallet justitieministern — på denna punkt har följt gällande regler. Det som intresserar Nils Berndtson och är bakgrunden till det hela kanske är önskemål om en annan lagstiftning, som innebär andra regler. Men, Nils Berndtson, den debatten får vi i så fall ta när dessa nya regler är antagna av riksdagen och skall börja tillämpas av myndigheterna.
Herr talman! Sven-Erik Nordin förvånar mig en aning. Han säger att jag var försiktig i mitt andra inlägg, därför att jag inte upprepade vad jag sade i mitt första inlägg om en rad övertramp som säkerhetspolisen har gjort sig skyldig till under 1970-talet. Om det behövs skall jag gärna för Sven-Erik Nordin läsa upp dessa exempel ännu en gång, men jag tycker att det borde räcka att jag en gång pekat på dem. Behovet av skärpt kontroll över säkerhetspolisen är helt klart.
Herr talman! Nils Berndtson känner till hur granskningsarbetet går till. Han vet ju att vad vi har granskat är vad som hänt under det senaste året. Vi tar inte upp gamla frågor till ny granskning. De exempel som Nils Berndtson nämnde i sitt första inlägg utöver Berntlerfallet var IB-affären och sjukhusfallet i Göteborg. De fallen har vi tagit upp i ett tidigare granskningsbetänkande och diskuterat mycket ingående. Det finns inte skäl att ta upp de frågorna än en gång till dechargedebatt. Det är där skillnaden ligger, Nils Berndtson.

Herr talman! Eftersom Nils Berndtson här har lagt ett förslag och framfört synpunkter på vår behandling av meddelarskyddet tycker jag att det är väsentligt att göra några påpekanden, för det är en mycket viktig fråga. Från den 1 januari 1978 infördes i tryckfrihetsförordningen bestämmelser, som öppet angavs syfta till att förstärka det s.k. meddelarskyddet. Enligt tryckfrihetsförordningen är det i stor utsträckning tillåtet att, oberoende av vad som annars gäller, lämna meddelanden till bl.a. tidningsredaktion för offentliggörande i tryckt skrift. Denna frihet blev efter riksdagens slutgiltiga beslut 1977 utvidgad och preciserad. Skyddet kom också att omfatta anskaffande av uppgift för publicering i tryckt skrift. Tryckfrihetsförordningens nya lydelse innebar vidare att den krets som var skyldig att iaktta tystnad om meddelares och författares identitet utvidgades. Villkoren för att denna tystnadsplikt skulle vika vid vittnesförhör skärptes. Dessutom infördes i tryckfrihetsförordningen ett straffsanktionerat förbud för myndighet och annat allmänt organ att forska efter anonym författare eller meddelare, när tryckfrihetsförordningen inte tillåter ingripande mot dessa. Nu kommer vi i utskottet att behandla en motion där det har påtalats att skyddet i 3 kap. 4§ TF mot myndighets efterforskning är otillräckligt. Socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande, Lisa Mattson, är huvudmotionär, och bakom motionen står även företrädare för moderater, centern och folkpartiet. Frågan aktualiserades hösten 1978, då rykten kom ut om att ett tillstånd till telefonavlyssning skulle kunna omfatta t.ex. en tidningsredaktions växel. Det intryck som skapades var att stadgandet i tryckfrihetsförordningen bara tog sikte på det slag av myndighetsåtgärder som innebar att författares och meddelares identitet uttryckligen eftersöktes. Däremot skulle anonymitetsskyddet fritt kunna genombrytas om syftet inte i första hand var att efterforska författares, utgivares eller meddelares identitet. Vi har tagit upp denna fråga i granskningsbetänkandet, och här finns en utförlig redovisning av uttalanden från justitieminister Romanus, dels som svar på fråga av mig i riksdagen, dels som svar på skrivelser från Stockholms stora tidningars chefredaktörer och förfrågningar från olika pressorganisationer. Justitieministern har, som också här nämnts, under utskottets behandling av frågan även framträtt muntligt där. Statsrådet Romanus uppgav i dessa sammanhang att vid beslut om telefonavlyssning domstolen måste väga samhällets intresse av en effektiv brottsutredning mot hänsynen till den enskildes integritet och andra motstående intressen. Ett viktigt sådant intresse var att anonymitetsskyddet enligt tryckfrihetsförordningen inte urholkades. Dessa hänsyn ledde enligt justitieministerns uppfattning till att det i praktiken var uteslutet att ett tidningsföretags växel avlyssnades. Sven Romanus uppgav också att telefonavlyssning på en tidningsredaktion inte förekommit under hans tid som justitieminister. I granskningsbetänkandet återges dessa uttalanden inför konstitutionsutskottet och i andra sammanhang. Samtidigt sägs klart ifrån, vilket också Sven-Erik Nordin har talat om, att det är en brist i det nuvarande regelsystemet att det tryckfrihetsrättsliga anonymitetsskyddet kan åsidosättas genom användning i vissa fall av processuella tvångsmedel som beslag, husrannsakan och telefonavlyssning. Utskottet menar i detta sammanhang enhälligt att den utredning som arbetar med frågan borde ha kommit i gång tidigare. Den tillsattes först i fjol och kom inte i arbete förrän i början av detta år. Sin inställning till motionen med krav på ökat rättsskydd i tryckfrihetsförordningen kommer konstitutionsutskottet att redovisa senare i vår. d Jag kommenterar detta avsnitt därför att jag gärna vill polemisera mot Nils Berndtsons beskrivning, som kunde ge ett intryck av att konstitutionsutskottet inte ägnat denna fråga stor vikt. Tvärtom har så varit fallet. Och vi har ansett det vara oerhört viktigt att allmänhetens förtroende för anonymitetsskyddet kan upprätthållas. Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Det som inte var möjligt att framföra i ett genmäle vill jag ändå ha framfört till Sven-Erik Nordin. Om det varje år under 1970-talet inträffar övertramp och Sven-Erik Nordin prydligt varje år efter granskningsbetänkandet avför dem, kan han naturligtvis låtsas att det inte finns tillräckligt skäl just nu för att kräva särskilda åtgärder. Men säger ändå inte serien av övertramp under 1970-talet Sven-Erik Nordin något? Säger inte dessa händelser att det finns företeelser som kan utgöra hot mot medborgares rättssäkerhet? Kan det inte ge skäl att kontrollera dels om säpo följer gällande regler, dels om det finns brister i lagstiftningen som också behöver ses över? Det var bl.a. detta vi åsyftade, när vi begärde hos regeringen att man skulle tillsätta en parlamentarisk kommission efter de händelser som avslöjades i slutet av förra året. Det är detta saken handlar om, och det är i det här avseendet vi är kritiska mot att regeringen icke vidtog några särskilda åtgärder.

Herr talman! Det händer ju av och till att vi i våra tidningar och i andra massmedia får ta del av uppgifter om att säkerhetspolisen eller andra myndigheter inte fullgör sina åligganden på ett tillräckligt prydligt sätt. Det görs undersökningar, men för det mesta noterar man att det bara handlar om rykten. Som jag sade i mitt första inlägg är det emellertid naturligt att vi politiker reagerar inför sådana här situationer — vår uppgift är ju att slå vakt om folkets intressen. Ibland tar sig detta uttryck i motioner, som leder till beslut här i kammaren. Regeringen tillsätter utredningar, och så småningom antas en ny lagstiftning. Detta har undan för undan — det har vi varit överens om — skett i förbättrande riktning. Men detta betyder ingalunda att jag år efter år står upp här i kammaren och tycker att allt är bra som det är, som Nils Berndtson säger. Han vet mycket väl att jag stått på reservationssidan och på kritikersidan när det gäller IB-affären —- för att inte tala om Göteborgsaffären, som vi inte fick tillfälle att ta fram sanningen om, därför att det krav som minoriteten den gången hade voterades bort. I en sådan här debatt kan man naturligtvis peka på hur många fall som helst och säga: Här är det risk för att det begåtts övertramp, i det eller det ämbetsverket har man kanske haft en tvivelaktig handläggning — Nils Berndtson tar i dag upp sådana tankegångar bettäffande säpo. Men vi är inte här i dag för att göra en granskning av hur olika ämbetsverk harskött sig, utan vad vi skall syssla med nu —-jag upprepar det ännu en gång — är att granska hur statsråden har skött sig. Det är den uppgiften vi har, och det är detta debatten gäller. Vi har inte kunnat finna att statsråden misskött sig, och av det skälet finns det inte anledning att säga mer än vad utskottet har sagt. Det är faktiskt bara att läsa innantill.
Herr talman! Jag vill bara till Nils Berndtson säga att när det gäller den fråga som jag diskuterar, frågan om förhållandet mellan tryckfrihetslagstiftningen och vanlig lagstiftning som reglerar bl.a. tvångsmedlen, så är den av betydligt mer komplicerat slag än som framgår av Nils Berndtsons anförande, där han uppehåller sig vid enbart säkerhetspolisen. Det är, vågar jag säga, nu på gång ett arbete som tar direkt sikte på att ta bort de spänningar som möjligen kan finnas mellan TF och vanlig lagstiftning. Det förslag som Nils Berndtson har lagt fram skulle alltså inte på något sätt föra frågan framåt, och därför yrkar jag avslag på det förslaget.
Herr talman! I dag vill tydligen Sven-Erik Nordin missförstå det mesta, men det kanske är en vald position. Visst har Sven-Erik Nordin kritiserat företeelser under 1970-talet, det vet jag mycket väl. Vad jag sagt är att han inte förmår att se sambandet mellan de olika händelser som har inträffat. Detsamma gäller för kritiken mot regeringen på den här punkten. Trots dessa upprepade fall som förekommit under 1970-talet tar man inte fasta på de hya som tillkommer och genomför en verklig granskning av hur lagar efterföljs och hur säkerheten och kontrollen fungerar. Det är detta som frågan handlar om.
Herr talman! Om det är det saken gäller skulle jag vilja rekommendera Nils Berndtson att motionera i ärendet. Vpk:s motionerande i dessa frågor har emellertid hitintills bestått i att man har krävt att inriktningen av säpos verksamhet i fortsättningen skall vara den att enbart fascistiska ligors verksamhet granskas. Andra ligors verksamhet vill vpk tydligen inte granska. Kanske är det så, Nils Berndtson, att det innerst inne är just där skon klämmer i den här debatten och i det dunkla förslag till yttrande som ni här har lagt fram.
Herr talman! Vad är det som är dunkelt i detta yttrande, herr Nordin? Jag vet inte om herr Nordin har yttrandet på sin bänk.

Jag kan inte inläsa något dunkelt i detta yttrande.
Sedan de under avsnittet Regeringens kontroll av säkerhetspolisens verksamhet anmälda talarna nu haft ordet övergår kammaren till att debattera Jäv för statsråd.